Herr talman! Eva Johansson tog upp frågan om måldokumentet. Vi tror att det är bra. Om vi nu skall diskutera vem som kunde har infört det, kan jag säga att Socialdemokraterna kunde ha gjort det redan 1991, när man införde den flexibla skolstarten. Det fanns också en reservation från bl.a. Larz Johansson, Marianne Andersson och Ylva Johansson om att man borde införa ett gemensamt måldokument för barnomsorg och skola. Jag tror att det hade varit ett bra stöd för alla som jobbade med dessa frågor, eftersom det kom ett väldigt snabbt beslut, som presenterades enbart som en besparingsåtgärd. Om vi nu ser framåt, tror jag att detta måldokument är viktigt. Vi får hoppas att det blir bra; man jobbar ju med det nu. Jag undrar vad Eva Johansson menar när hon säger att de ser detta som väsentliga steg på en väg. Då är frågan: Vad är nästa steg på denna väg för Socialdemokraterna?

Herr talman! Jag tror att många går och väntar på ett sådant besked. Det är jag övertygad om. Men jag anser i alla fall att det inte är möjligt att fatta beslut här i kammaren om sexårsstart i skolan. I den frågan är vi inte överens med kommunsektorn som ändå är de som skall genomföra detta. Det skulle vara i direkt konfrontation med dem. Vi är ju så beroende av att de tycker att detta är viktigt och bra. De allra flesta tycker att det skall vara så här. Nu skapas det ju ändå utrymme ute i kommunerna för en vidgad pedagogisk verksamhet för sexåringar. Jag är övertygad om att den dagen när den ekonomiska situationen ser bättre ut både för landet och för kommunerna kommer detta att vara en av de frågor som står ganska högt upp på dagordningen. Men vi kan inte gå ut och lova något i dag. Vi är ganska noga med att inte sprida löften omkring oss som vi inte har täckning för. Nu tar vi ett steg. Sedan får vi återkomma när det finns möjligheter att ta nästa steg.

Fru talman! Jag tycker att vi låser in dem i ett system. Vi ger dem inte tillräckligt med incitament, om jag får använda det ordet som är så tråkigt, till att lära sig och vilja gå över till den vanliga undervisningen. Vi förutsätter från början att de skall fortsätta att läsa svenska som andra språk t.o.m. uppe på gymnasiet som kärnämne. Det är fel budskap vi ger dem. Jag vidhåller det.
Fru talman! Om Inger Davidson hade rätt till en ny replik skulle jag ha frågat vad det är som låser in. Den enskilde eleven tar själv ställning till i vilken form han skall läsa svenska. Det är ett erbjudande till dessa elever att läsa det endera som svenska eller som svenska 2. Men de kunskaper de har skaffat sig i det svenska språket är lika mycket värda oberoende av vad ämnet heter. Det är innehållet och inte ramen som är det viktiga.

Fru talman! Vi har länge haft en situation där vi har talat om att barn blir skolmogna. Jag kommer ihåg när jag själv skulle börja skolan. Då fick jag genomgå ett skolmognadstest för att se om jag var tillräckligt mogen för att börja i skolan. Jag tycker att begreppet skolmogen är ett uttryck för en helt förlegad syn på skola och på barn. I stället för att vänta på att barnen skall bli mogna att börja i en skola som är fix och färdig måste det vara skolan som skall anpassas och bli mogen att ta emot barnet i den form som barnet befinner sig i och möta de behov och de förutsättningar som barnet har. Skolan måste vara till för barnen och inte tvärtom. Det är också viktigt att komma ihåg att barns lärande inte börjar i skolan. Barns lärande börjar från deras första stund. Även verksamheten i förskolan har en mycket viktig roll i barns lärande. När vi deltar i internationella jämförelser och internationella studier kan vi konstatera att Sverige och andra, framför allt nordiska länder, som har en omfattande barnomsorg och förskola klarar sig mycket väl i jämförelse med de länder där man i stället börjar skolan tidigare. Det är inte så att de barnen har lärt sig mer. Av det tycker jag att man kan dra slutsatsen att det inte är vad man kallar verksamheten utan innehållet i verksamheten som är det viktiga för vilket stöd det egentligen ger för barns lärande och utveckling. Den proposition som nu behandlas drar ju bara på ett ganska övergripande sätt upp vissa riktlinjer och principinriktningar för det ganska stora reformarbete som vi nu arbetar med inom Utbildningsdepartementet. Barnomsorgen har förts över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Det innebär att vi nu också inleder ett större förändrings och utvecklingsarbete av barnomsorgen. Det kommer att innehålla flera olika delar. Alla delar är ännu inte färdiga, men några delar är helt klara. Skolverket kommer att bli den myndighet som får hela ansvaret som statlig myndighet att hantera barnomsorgen och hela skolväsendet. Det utvecklingsarbete och de utvecklingsinsatser som initierats från Skolverket kommer i fortsättningen att omfatta barns hela lärande och utveckling, också barnomsorgen. Vi håller på att se över lagstiftningen, barnomsorgslagstiftningen och skollagstiftningen, i syfte att skapa en gemensam lagstiftning och att flytta lagstiftningen om barnomsorgen från socialtjänstlagen till en gemensam lagstiftning tillsammans med skollagen. Det reser en rad principiella och kniviga frågor om skillnaderna mellan verksamheterna, men också om likheterna, och hur man kan underlätta ett samarbete när lagstiftningen är uppbyggd kring två helt olika traditioner. Min ambition som ansvarigt statsråd också för barnomsorgen är att stärka förskolans pedagogiska roll. Det är ganska självklart, tycker jag, att det ligger i förlängningen av att förskolan nu har förts över till Förskolans pedagogiska roll bör stärkas. Det måste bl.a. komma till uttryck i ett nytt måldokument för förskolan när det gäller åldrarna ett till fem år. Jag vill också integrera sexårsverksamheten i grundskolan på det sätt som man redan har gjort i väldigt många kommuner, där man också på de allra flesta håll i dag har en gemensam förvaltning och en gemensam nämnd för att hantera både förskola och skola. Det är en bra utveckling och en utveckling som vi från statens sida bör stödja. Jag tycker att Inger Davidson hade en viktig poäng i sitt anförande när hon talade om en verksamhet som utvecklas underifrån. Det är precis vad som sker. Vår uppgift på nationell nivå är att understödja den utvecklingen, att skapa goda förutsättningar för utvecklingen och att stimulera den. Vi skall skapa ett gemensamt måldokument och en gemensam läroplan för sexårsverksamheten, grundskolan och skolbarnomsorgen. Jag har flera gånger fått frågan: Varför dra gränsen mellan fem och sex år? Jag tycker det är naturligt att lägga sexårsverksamheten ihop med grundskolan, just därför att sexårsverksamheten eller den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunerna. I princip alla sexåringar deltar i den. Där finns det också i nästan alla kommuner redan en lokalmässigt integrerad verksamhet. Jag tycker också att det är angeläget att tala om att jag tror att det viktigt för individen att ha möjligheten att välja att börja i den obligatoriska grundskolan vid sex år. Men jag tycker att det naturliga är att man går i en tioårig verksamhet som både omfattar sexårsverksamhet och nio år i grundskolan. Jag tror att det vore ett steg tillbaka och en generell sänkning av kvaliteten i grundskolan om alla skulle börja grundskolan ett år tidigare, utan att förlänga grundskolan på det sätt som jag uppfattar att moderaterna har föreslagit. Frågan om en förlängning av grundskolan är intimt förknippad med innehållet i en sådan förlängning. Jag tycker att det känns angeläget att ange tydliga målsättningar för hur vi ser på den tioåriga verksamheten med både sexårsverksamhet och nioårig grundskola och på vilka mål och principer som gäller för den verksamheten. Sedan är det självklart upp till den enskilda familjen att ta ställning till vad som passar bäst för just familjens barn - att delta i sexårsverksamheten eller att börja i grundskolan direkt. De allra flesta fattar ju i dag beslutet att delta i sexårsverksamheten. I princip alla sexåringar gör det. Jag tycker att det är ett klokt beslut. Jag tycker också att det är viktigt att uppmärksamma att mötet mellan skola och barnomsorg är ett viktigt och efterlängtat möte. Men det är inte ett oproblematiskt möte. Det är ett kulturmöte och traditionsmöte, som baseras på två helt skilda kulturer och traditioner. Skolan har sin gamla tradition och sin tunga kultur. Skolan är ju tyngd av att den är lagreglerad på ett helt annat sätt än vad barnomsorgen är. Förskolan är en mycket yngre kultur, och den är inte lika tung i förhållande till skolan. I mötet däremellan är det oerhört angeläget att se till att man kan mötas på likvärdiga villkor och att man kan ta till vara, respektera och utveckla respektive särart, men också utveckla det gemensamma arbetet. Jag tror att det finns större möjligheter att lyckas med ett fruktsamt möte i en verksamhet som både rymmer förskolan och skolan. Jag tror också att vi måste lära oss att förskolan har en hel del att lära av skolan när det gäller det strukturella lärandet och den långa planen som barnet möter när barnet börjar i skolan. Samtidigt har skolan oerhört mycket att lära av förskolan när det gäller flexibiliteten i organisationen, när det gäller lekens roll i lärandet och när det gäller att möta barnens individuella behov och förutsättningar. Det finns många goda exempel på att man har lyckats mycket väl med den här integrationen. I de kommunerna har man lyckats höja kvaliteten också inom ramen för befintliga resurser genom att man har frigjort den kreativitet som uppstår i mötet mellan skilda professioner. En människa eller en yrkesgrupp klarar inte av att möta barns alla skilda behov. Det krävs flera olika personer med olika erfarenheter och olika yrkeskunskaper för att barns behov skall tillgodoses. Behoven ser mycket olika ut mellan olika barn. Men de är också olika från dag till dag och från period till period i barns utveckling. Den är ju inte alls linjerät utan går litet hit och dit. Det finns mycket att lära av de kommuner som har kommit långt. Marie Wilén tog upp flera bra exempel. Skövde och Skurup som hon nämnde är sådana kommuner som vi på Utbildningsdepartementet har haft nära kontakt med. Det finns ett särskilt nätverk för några av de kommuner som har kommit långt, där bl.a. Skövde och Skurup ingår. Det nätverket är också nämnt i direktiven för den grupp som nu tar fram ett gemensamt måldokument och en gemensam läroplan. Man skall särskilt dra nytta av de erfarenheter som har gjorts i de kommunerna. Frågan om skolpliktens förlängning tror jag kan komma att aktualiseras igen. Men jag tycker att det är viktigt att när vi så småningom kanske tar ett annat beslut om skolpliktens längd skall det göras i förvissning om att det också innebär förändringar i verksamhetens inriktning och att det inte riskerar att bli ett formellt beslut om vad som är skolplikt och inte skolplikt. Det viktiga är att barn möts av en kvalificerad verksamhet av hög kvalitet som utgår från barnens behov, barnens vilja att lära och barnens förmåga att lära och utvecklas, så att de kan göra det maximalt. Fru talman! Jag vill också kommentera något av det som har blivit sagt i debatten tidigare. Jag vill koncentrera mig på moderaternas anförande och diskussion. Jag tycker att det är litet beklämmande att moderaterna nästan tycks ha satt i system att basera sin argumentation på oriktiga beskrivningar eller vantolkningar av regeringens förslag. Regeringen har lagt fram förslag om att de lokala grenarna i gymnasieskolan i dag inte längre skall vara automatiskt riksrekryterande. I det förslaget baserar vi oss på ett enigt förslag från arbetsgruppen som följer kursutformningen av gymnasieskolan. Vi baserar oss också på ett enigt förslag från den parlamentariska kommitté som följer utvecklingen i gymnasieskolan. Jag vet från diskussioner också med moderata företrädare att det har funnits en enighet i synen på detta. Lokala grenar skall vara lokala och inte automatiskt riksrekryterande. Men det finns ett intresse av att fler utbildningar blir riksrekryterande än vad man i dag har beslutat om. Propositionens skrivning lyder: I de fall den lokala grenen har ett innehåll som har ett riksintresse bör den lokala grenen kunna göras riksrekryterande. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bör med stöd av bemyndigande i 5 kap, 9§ skollagen kunna förklara utbildningen som riksrekryterande. Det är regeringens förslag. Moderaternas förslag lyder: Skolverket bör ges ansvaret för att förklara om en lokal gren är av sådan kvalitet och sådan originalitet att utbildningen skall vara riksrekryterande. Det är möjligt att det här är en avgörande skillnad, Beatrice Ask, men den är ganska svår att uppfatta. Jag har väldigt svårt att se att den skillnad som möjligen finns mellan "riksintresse" och "kvalitet och originalitet" skulle vara sådan att det motiverar beteckningar som kommunarrest. Jag tycker verkligen att det är att ta överord i sin mun. Jag vill också kommentera Beatrice Ask gamla aversion mot svenska som andra språk. Jag känner till den väl. Bakgrunden är ju att Beatrice Ask som skolminister avskaffade ämnet svenska som andra språk. Hon gjorde det mot en samlad expertis, mot samlad erfarenhet från de lärare som arbetar inom området och mot de vetenskapliga rapporter och bedömningar som finns i frågan. Trots detta avskaffade hon ämnet svenska som andra språk. Bakom det ligger en oförmåga eller ovilja att inse den grundläggande skillnaden mellan att fortsätta att lära sig sitt modersmål och att lära sig ett nytt, annat språk som är en nyinlärning på ett helt annat sätt än vad modersmålet är. Det finns vissa moment i språkundervisningen som är grundade på själva kunskapen om ett språk. Man använder sig t.ex. av kunskapen om hur man relaterar sitt eget språk till något annat språk. Därför är det inskrivet i kursplanen för modersmålsvenska att man skall kunna relatera till de nordiska språken och de nordiska språkens utveckling. Det är naturligt för oss som är födda svenskspråkiga att lära oss om de andra nordiska språken för att förhålla oss till dem och därmed få en annan kunskap om vårt eget språk. För den som läser svenska som andra språk är det däremot mer relevant att lära sig om förhållandet mellan svenskan och modersmålet och att använda den jämförelsen och relationen i språkkunnandet. Det är samma typ av kunnande man får. Kunnandet handlar om att lära sig relatera mellan olika språk. Men man bör använda sig av olika exempel på detta. De nordiska språken bör inte ha samma ställning i kursplanen för dem som lär sig svenska som andra språk. För dem är det i stället modersmålet som skall relateras till det nya språket svenska. Ett annat exempel är hur man förhåller sig till litteraturen. Litteraturen är intimt förknippad med kunskaper i svenska språket. Det är därför regeringen föreslår ett gemensamt betyg. Man kan inte skilja användandet av svenska språket från kunskaperna i svenska språket - de är intimt förknippade med varandra. Självfallet ingår ett stort mått av kunskap om svensk litteratur både i kursplanen för svenska som andra språk och i kursplanen för modersmålssvenska. Men det finns en viss skillnad. Det finns nämligen också generella kunskaper om litteratur som är relevanta för all språkundervisning och allt språkkunnande. I kursplanen för svenska som andra språk har också annan litteratur på andra språk en litet annorlunda roll än den har i kursplanen för modersmålssvenska. Men totalt sett har litteraturen samma betydelse i båda kursplanerna. En tredje skillnad är de krav vi ställer på grammatik, uttal, intonation, stavningsregler och situationsanpassning, dvs. vilken typ av ord man använder i olika situationer. Kraven på hur väl dessa krav uppfylls måste anpassas efter att den som har svenska som modersmål har fått med sig dessa saker med modersmjölken, eftersom svenskan är just modersmålet, medan den som lär sig svenska som ett nytt språk har en annan process att genomgå och har rätt att få stöd i just den processen. Men det handlar om en annan sorts lärande, och man lär sig på ett annat sätt. Därför måste det också värderas utifrån de målsättningar som finns för just det lärandet. Därför är det så viktigt att man respekterar skillnaden mellan att lära sig ett nytt språk och att fortsätta utveckla sitt modersmål. Detta är inte översättningsbart sinsemellan. Det är inte alls säkert att den bästa utvecklingen är att alla elever skall läsa svenska som sitt modersmål, även om en elev har förmågan att bli godkänd också i den kursen. Eleven behöver nämligen stöd för sin egen språkutveckling, och det är det som vi vill ge.

Fru talman! Skolministern behöver inte föreläsa för mig om skillnaderna mellan ämnena svenska och svenska 2. Men verkligheten är den att den dag man söker arbete mäts ens kunskaper i svenska med samma måttstock, oavsett vilken bakgrund man har. Det är det vi moderater vill poängtera - det är en olycka när skolan placerar elever i olika undervisningsgrupper i ett sådant system som Socialdemokraterna håller på att genomföra nu. Det handlar också om att vi har olika uppfattningar om vad kursplaner skall vara för någonting. Det har vi diskuterat förut, och vi kanske inte behöver ta upp tid med det i dag. Min uppfattning är - och det var också vad som låg till grund för den borgerliga politiken - att kursplanerna skall formulera målen för undervisning och inte ägna sig åt hur skolan skall arbeta för att nå dessa mål. Den nuvarande regeringen har en viss känsla för att gärna ägna sig åt skolans inre arbete. Jag skall återkomma till diskussionen om de lokala grenarna. Jag vill inte försöka vantolka något, men jag kan hålla med om att formuleringen i reservationen är någorlunda vag. Det finns ett ord i propositionen som betyder någonting, nämligen utbildningar av riksintresse. När Skolverket eller den myndighet som bedömer detta skall bedöma riksintresset är det i bästa fall t.ex. glasblåsningsutbildning i Orrefors som kommer i fråga för att bli riksrekryterande. Som vi har tänkt det hela tycker vi att det skall vara kvalitetskriterier som ställs på en utbildning och som kommunen är skyldiga att nå. När dessa nås är utbildningen riksrekryterande. Det handlar alltså om en helt annan typ av bedömning, åtminstone enligt mitt sätt att se på det hela. Jag tror att det finns en viktig skillnad här. Socialdemokraterna har valt att inte arbeta med kvalitetskraven, utan att faktiskt göra det omöjligt för elever att välja många av de lokala grenar som finns i dag och som förmodligen också är ganska bra.
Fru talman! Det är möjligt att det finns skillnader mellan mig och Beatrice Ask också i synen på lokala grenar, men det var trevligt att höra att tonläget nu var något annorlunda i beskrivningen av dessa skillnader. Självfallet är kvalitet en viktig aspekt när det handlar om vilka utbildningar som skall vara riksrekryterande. Självfallet är det också min avsikt att när det skall göras en ny prövning av vilka av de grenar som hittills har varit lokala med automatisk riksrekrytering som skall få ett beslut om riksrekrytering kommer något andra kriterier än hittills att gälla. När regeringen har beslutat om riksrekrytering för specialutformade program har andra regler gällt. Vi kommer i en litet annan dager i samband med att lokala grenar inte längre blir automatiskt riksrekryterande i och med det beslut som jag hoppas att riksdagen fattar i dag. Jag vill återkomma till ämnet svenska som andra språk. Beatrice Ask påstår att jag och socialdemokratin inte förstår de nya kursplanerna. Jag vill fråga Beatrice Ask om ifall Moderaterna anser att man skall ställa samma krav på kunskaper i nordiska språk hos de elever som har ett annat modersmål än svenska. Anser inte Moderaterna att det kan vara relevant att på dessa elever ställa krav på kunskaperna i att kunna relatera sitt nya språk - svenska - med sitt gamla modersmål? Finns det inte någon relevans i att man har olika målsättningar i kursplanen i detta avseende? Anser inte Moderaterna att det är rimligt att i de kursplaner som är målen för undervisningen finns någon skillnad mellan hur man ser på urvalet av litteratur för modersmålsundervisning och för undervisning i det nya språket svenska? Är det verkligen relevant att ställa exakt samma krav på urval av litteraturen och att välja enbart svensk litteratur? Är det rimligt att säga att den svenska barnlitteraturen har precis samma roll i svenska som andra språk - för den som inte har svenska som modersmål och inte är född och uppvuxen här - och för de elever som är födda och uppvuxna i Sverige och har svenska som modersmål. Är det rimligt att man ställer samma krav på kunskaper i fornnordiska för dem som har ett annat modersmål än svenska? Är det inte rimligt att sätta litet annorlunda målsättningar så att dessa elever skall ha kunskaper som i kvalitet är jämförbara och motsvarar varandra, men som kanske inte är lika starkt fokuserade på det fornnordiska som det är i kursplanen för svenska.
Fru talman! Jag vet inte hur omfattande undervisningen i fornnordiska är för någon elev. Självfallet finns det olika förutsättningar och behov hos alla elever. Men jag anser nog att man bör samla sig kring en mycket gemensam grund, för både litteratur och annat. När det gäller svenska 2 är det så att väldigt många av eleverna med invandrarbakgrund är födda här i Sverige, de är svenska medborgare och de skall förmodligen leva hela sitt liv i detta land. Jag tycker ändå att det är viktigt att också de ges en bra och bastant grund i ämnet svenska. Men jag tycker att det som skall jämföras när man mäter ämnet svenska måste vara någorlunda gemensamt. Jag tror att skillnaderna kommer att bli alldeles för stora. När jag ändå har ordet vill jag ta upp två saker som gäller vad Ylva Johansson sade tidigare, och som jag också kommer att tala om i det andra tonläget. Det ena är att jag tycker att den prövande inställning till skoltidens längd som regeringen har är sund. Ylva Johansson undrade vad vi moderater vill. Vi tycker att skolstart vid sex år är klart, det bör vi ha och det finns tillräckligt med underlag för det. Däremot är vi inte tvärsäkra på att skolan skall vara tioårig. För många elever är det alldeles nödvändigt för att nå grundskolans mål. För andra är det inte lika tvärsäkert. Vi moderater tror rätt mycket på målstyrning, och där har vi skapat en variation i vår motion i höst. Samtidigt är detta också något som gäller enligt skollagen i dag, men som inte används. Jag tycker att det är viktigt att regeringen prövar detta. När det gäller möjligheterna att arbeta med barnomsorgen ser jag fram emot förslag. Den pedagogiska verksamheten inom barnomsorgen har inte riktigt utvecklats som man skulle önska. Jag kan överblicka 13-14 år av kommunal barnomsorg, och vet litet av vad som har hänt och inte har hänt. Dock skall man inte dra för stora växlar på detta, och tro att det är barnomsorgen som har gjort att Sverige klarar sig hyfsat i internationella jämförelser. Vi var faktiskt duktigare innan vi hade den kommunala barnomsorgen, men jag tror inte att det faktum att vi halkar efter beror på verksamheten på dagis.
Fru talman! Nu har Beatrice Ask ingen mer replik. Jag får väl tolka hennes senaste inlägg så här: Om man nu anser att man skall mäta både modersmålssvenska och svenska 2 med samma måttstock borde rimligen konsekvensen bli att man ändrar i kursplanen för svenska så att den inte längre bara är en kursplan i modersmålssvenska, utan i svenska för ett mångkulturellt Sverige. Men det är inte så de kursplaner som Beatrice Ask själv var ansvarig för som skolminister på sin tid är utformade i dag. Jag skall återkomma till det som Beatrice Ask säger om att det är bra med en litet prövande inställning till skoltidens längd. Ja, det tycker jag också. Men Moderaterna har talat om att man absolut anser att man bör börja skolan när man är sex år. Ni håller visserligen öppet för att man individuellt kan fatta andra beslut, men ni anser ändå att det normala är att barnen börjar skolan när de är sex år och att de går i en nioårig skola men med den möjlighet som redan i dag finns att gå längre tid. Då undrar man ju ändå vad ni vill göra med femåringarna. Jag säger detta trots att jag vet att Beatrice Ask inte har möjlighet att svara på den frågan nu. Skall de delta i en obligatorisk förskola, eller tar vi bort ett år av det vi i dag erbjuder för barnen?
Fru talman! Jag är glad att jag slipper att sätta ett blockbetyg på Ylva Johanssons huvudanförande i dess olika delar. Jag kan väl ändå säga att jag gärna skulle vilja ge godkänt för den första delen angående skolan utom för konklusionen av allt tyckandet och att den andra delen var litet svårare. Men det var inte detta jag ville ta upp. Jag vill fokusera på skolplikten - jag tycker att det är intressant, eftersom man här får olika svar. När jag tidigare har frågat Ylva Johansson har kostnadsaspekten, resursfrågan, varit avgörande för regeringens bedömning av när en proposition om skolstart vid sex års ålder kan komma. Eva Johansson har sagt ungefär samma sak. Nu lät det som om det skett en glidning i resonemanget: Resursfrågan kanske inte var avgörande, utan det fanns andra aspekter. Skolministern sade att hon trodde att en sådan här proposition kan komma. Jag har litet svårt att förstå den försiktigheten. Jag har också väldigt svårt att förstå talet om resurser. Det är ju helt riktigt, som Ylva Johansson säger, att de allra flesta barn deltar i sexårsverksamheten, och sexårsverksamhet finns överallt. Att det skulle bli så mycket dyrare om man införde obligatorisk skolstart vid sex års ålder sätter jag frågetecken för. Nu skulle jag vilja veta: När kan vi få ett sådant här förslag? Jag tycker att det är en viktig ambitionsnivå. Skolstart vid sex års ålder är inte heller slutpunkten, utan kan vi sätta i gång en sådan reform kan vi sedan också gå vidare med att utveckla pedagogiken inom förskolans ram och utnyttja den lust och förmåga att lära som finns även bland de yngre barnen.
Fru talman! Först vill jag gärna tala om att varken Ola Ström eller någon annan magister är tvungen att sätta blockbetyg. Det är en möjlighet och ingenting man måste göra. Skolpliktens längd är faktiskt också en resursfråga, men inte bara en fråga om pengar utan också en fråga om andra resurser. Det handlar om vilken förmåga att möta nya krav som finns i dag ute i kommunerna. Från kommunerna låter det ungefär så här: Vi vill gärna se en förlängning av grundskolan, vi vill gärna se en integration av förskolan och skolan, men vi sitter ganska trångt till just nu, för vi har oerhört stora barnkullar som befinner sig i just de åldrarna och vi har redan ett ganska stort förändringsarbete på gång i kommunerna. Låt oss basera förändringarna och utvecklingen på det som redan är på gång. Jag tycker, som jag redan tidigare har sagt, att Inger Davidson i sitt anförande på ett bra sätt lyfte fram detta att basera nya reformer på det som i dag sker ute i kommunerna. Det är också en resursfråga; det är inte bara fråga om hur mycket pengar man har utan om vilken förmåga man har till utveckling. Folkpartiet är mycket välkommet i diskussionen om innehållet i den nya verksamhet som växer fram: en förstärkt pedagogik i förskolan, integration mellan förskola och skola, en förändring och utveckling och barnanpassning eller barnmogenhet i skolan. När vi kan bli överens om den utvecklingen och innehållet tror jag att vi kan komma vidare i definitionen av vad som är skola och vad som är förskola.
Fru talman! Jag är inte direkt ute efter att polemisera. Jag har stor respekt för att en skolpliktsreform inte är något som man bara slarvar ihop och kör i gång. Man måste givetvis se till att kommunerna har förmåga att ta till sig det här och att göra det på ett kvalitativt bra sätt. Man kan ju ha litet olika uppfattningar när det gäller frågan om kommunerna har den förmågan. Jag är helt övertygad om att det skulle gå att genomföra detta rätt snart. Att man lägger fram en proposition behöver inte betyda att man genomför detta omgående. Det viktigaste är att lägga fast en ambitionsnivå, ett årtal, och säga att nu jobbar vi framåt mot det här. Det är en tydlig signal till alla som jobbar i kommunen att de har ett eller ett par år på sig innan man kör i gång med en obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Jag tror att det är en viktig signal för att verkligen sätta tryck på det jobbet. Det vore intressant att förr eller senare få veta om Ylva Johansson har räknat på vad det här skulle kunna kosta. Jag tycker att det är synd om Kommunförbundets beräkningar får stå oomdiskuterade. Jag tvivlar som sagt litet på dem, men det är naturligtvis svårt för en enskild riksdagsledamot att räkna på sådant här. Finns det alltså beräkningar på vad det är som krävs för att genomföra detta tycker jag att det skulle vara intressant att få höra av skolministern vad det innebär.

Fru talman! Jag önskar att Ylva Johansson hade svarat på Ola Ströms fråga, men jag får ju nu också möjlighet att fråga. Kommunförbundet sade först att detta skulle kosta mellan 3 och 4 miljarder. Sedan sade man att det skulle kosta 1,3 miljarder. Vidare har man sagt att vissa kommuner bedömer att de kan införa detta genom att töja på resurserna. Dessutom vet vi att det redan i dag finns kommuner som jobbar på detta sätt, och man gör det oftast för att använda de resurser man har i form av lokaler, personal och samordning litet bättre. Jag tycker att det är olyckligt att det verkar ha blivit en låsning i kostnadsfrågan. Det borde vara möjligt att komma fram till vad det här egentligen kostar. Inom socialdemokratin säger man att pengar måste fram. Samtidigt har Ylva Johanssons egen statssekreterare sagt att de kommuner som har sexåringar i skolan och integrerad skolbarnsomsorg inte kostar något extra, och hon är förvånad över Kommunförbundets beskrivning. Det kunde vi läsa i Kommun Jag tycker att det vore bra att få veta vad regeringen baserar sin bedömning av de olika kostnadskonsekvenserna på.
Fru talman! Kostnaderna för en tioårig grundskola är helt beroende av hur den utformas - av innehållet i verksamheten, av kvaliteten i verksamheten och av i hur stor utsträckning man använder sig av en integrerad form. De beräkningar som har gjorts inom Utbildningsdepartementet visar att om man använder en traditionell skolform för sexåringarna blir det dyrare. När man i stället använder de modeller som de kommuner som jag anser har kommit längst har gjort, nämligen integration mellan skola, förskola och skolbarnsomsorg - där sexåringar finns integrerat ihop med fritis och grundskola och där man tillsammans använder grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog och speciallärare kring en grupp barn - är det möjligt att genomföra reformen också utan nya kostnader och ändå nå en kvalitetshöjning. Men alla kommuner har inte möjlighet att genomföra en reform med en tioårig grundskola på samma sätt, just därför att förutsättningarna ser olika ut och därför att det finns olika skeden i utvecklingen i den egna kommunen. Kostnadsfrågan blir en viktig fråga, eftersom skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller hur långt man har kommit och eftersom det helt avgörande är hur man organiserar verksamheten. För att nå de vinster som jag är säker på att både Marie Wilén och Ola Ström också vill nå är det nödvändigt att man åstadkommer den förnyelse av verksamheten som en integration innebär, där förskolepedagogiken också kommer in i skolan, där grundskollärare, förskollärare, fritidspedagog och speciallärare möts kring barnen. Det är en kvalitetshöjning i sig, och om det skall vara möjligt att nå är det inte alls säkert att det bästa är att genomföra en tioårig grundskola, utan jag tror att den väg vi nu väljer - att föra över förskolan till Utbildningsdepartementet och att integrera sexårsverksamhet och skolbarnsomsorg under ett tak som utgörs av en gemensam läroplan - kommer att vara en mer framgångsrik väg för att på sikt nå en förnyad skola och förskola av högre kvalitet. Men jag tror inte att denna förnyade skola med höjd kvalitet behöver vara dyrare.
Fru talman! Det var intressant. Om jag tolkar svaret riktigt menar Ylva Johansson att den organisation som både Ola Ström och jag förespråkar inte skulle kosta särskilt mycket. Jag har också uppfattat att det är i den riktning som vi har förordat som den socialdemokratiska regeringen är på väg att gå. Varför har man då inte redan nu slagit fast att den vägen inte medför några kostnader? Jag kan nöja mig med det. Jag tolkar anförandet så, att slutsatsen är att det inte blir några ytterligare kostnader om man väljer den väg som vi har förordat.

Fru talman! Vi kommer i dag att fatta ett beslut om att införa en spärr mot kommunala skattehöjningar. Spärren har den utformningen att en skattehöjning ter sig direkt oförmånlig - inte som hittills enbart för skattebetalaren, utan också för kommunen i och med att den påverkar utgående statsbidrag, som minskas med 50 % av den summa som skattehöjningen skulle inbringa. Eftersom en kommunal skattehöjning i sig också medför ökade utgifter för kommunen i form av bl.a. högre socialbidragskostnader och andra avbränningar kan det bara vara direkt dåraktiga kommunpolitiker som efter dagens beslut skulle förespråka en kommunal skattehöjning. Spärren torde alltså bli effektiv och är ett bra och grundlagsriktigt alternativ till kommunalt skattestopp. Denna spärr mot kommunala skattehöjningar, som regeringen alltså sent omsider gjort till sitt förslag i propositionen, är identisk med det förslag vi moderater lade fram i våra kommunala motioner såväl hösten 1994 som 1995. Då fick vi inget gehör för tanken, men nu är den upphöjd till visdom, och vi kan väl på den punkten tacka och ta emot. Tyvärr är det i regel alltför sent som socialdemokrater förstår att våra förslag är riktiga och bra att genomföra. I det här fallet, fru talman, har regeringens senfärdighet inneburit kostnader för kommunmedborgarna landet runt med ca 5 miljarder kronor 1995 och 5 miljarder kronor 1996. Så mycket, eller med 61 öre per skattekrona, har nämligen den kommunala utdebiteringen ökat med sedan valet 1994. Oförmågan att acceptera vårt förslag hösten 1994 innebar alltså att det kommunala skattetrycket helt i onödan pressades upp. Det trycket försvårar nu vägen mot samhällsekonomisk balans. Senfärdigheten har resulterat i fördröjda strukturförändringar och avbrott för en nödvändig ökning av produktiviteten i många av de berörda kommunerna. Fru talman! När regeringen nu framlagt förslaget om en spärr mot kommunala skattehöjningar har det inte kombinerats med en stimulans till skattesänkningar i de kommuner som gynnas av det nya utjämningssystemet. Det visar hur fel regeringen tänker i dessa frågor. När behovet av skattekrafts och kostnadsutjämning diskuteras brukar man argumentera för att detta skall minska utdebiteringsskillnader mellan olika kommuner. Många s.k. högskattekommuner får nu ökade bidrag. Men kommer de då att sänka sin skatt? Lyssnar vi på vad man säger ute i landet förefaller det vara fullständigt entydigt. De i regel socialdemokratiskt styrda kommunerna tänker inte sänka någon skatt, utan tvärtom ökar de på utgifterna och förbrukar tillskottet, med risk för kommande kommunala skattehöjningar i kommuner som redan har hög skatt. Resultatet blir att det nya utjämningssystemet inte leder till ett enda öres minskat utdebiteringsgap. De s.k. förlorarna får inte höja sin skatt, och vinnarna sänker inte sin skatt. Det blir status quo, och ett av de mål som sagts skola uppnås med det nya systemet uppnås inte till någon del. Vi moderater har visat hur man enkelt kan bygga in ett incitament i statsbidragssystemet för dessa högskattekommuner så att de sänker sin skatt. De får inte ut det ökade statsbidraget om det inte används till att lätta på skattetrycket. Men si, det förslaget passar inte i år, i vart fall. Uppenbarligen måste man tänka litet grand på vårt förslag, precis som man uppenbarligen gjorde med vår tidigare modell. Utskottets majoritet skriver litet förnumstigt följande: "Utskottet utgår från att regeringen noga bevakar effekterna av bidrags och utjämningssystemet och vid behov tar erforderliga initiativ". Kanske, fru talman, skall det tolkas så att vi så småningom kommer att få se även denna del av vårt förslag genomfört, men att det måste gå en tid. En regering som styr landet på detta senfärdiga sätt kan knappast nå önskade resultat. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 2

Fru talman! Ingen älskar kommunalskatter. Jag har i varje fall inte stött på någon sådan. Det är en proportionell skatt. Skatter bör vara progressiva. De bör tas ut efter bärkraft, och så är det inte med kommunalskatten. Dessutom berövar en höjd kommunalskatt människor köpkraft. I dagens konjunkturläge är höjda kommunalskatter dåligt också ur den synpunkten. Det betyder inte att jag och Vänsterpartiet kan acceptera detta f.d. moderatförslag, som vi nyss hörde att det handlar om. Vi fick för någon timme sedan höra en debatt här i kammaren om att lita på sina kommunalpolitiker och om de valda kommun och landstingspolitikerna inte själva kan ta ett politiskt ansvar för sin egen verksamhet. I dag befinner sig många kommunpolitiker i en oerhört svårt situation. Jag har partikamrater som sitter i oerhört svåra förhandlingar och i majoritetspositioner i ett antal större kommuner, där man i dag tvingas göra dramatiska nedskärningar - inte minst inom vården, där det i dag har uppstått en väldig klyfta mellan behov och resurser. Om man bedömer det som nödvändigt att höja skatten gör man det inte med någon som helst glädje - det kan jag garantera er. I de flesta av dessa kommuner får man också höra hycklande moderater och andra borgare. Å ena sidan skäller de som bandhundar på varje förslag till omstrukturering eller nedskurna anslag, som genomförs av majoriteten som kanske består av s och v och Å andra sidan står Moderaterna här i riksdagen för förslag som skulle innebära dramatiska försämringar för den kommunala verksamheten. Vi skall genom riksdagsbeslut ge alla kommuner och landsting någorlunda lika grundvillkor. Det är det vi har försökt åstadkomma genom det kommunala utjämningssystemet. Men inom de ramarna är det faktiskt möjligt för kommun och landstingspolitikerna att tänka själva och ta det egna ansvaret. Vi skall inte omyndigförklara dem, på det sätt som det här gamla högerförslaget innebär. Regeringen och finansutskottets majoritet hänvisar till en överenskommelse mellan staten och kommunsektorn, som det heter. Det handlar, såvitt jag har förstått, om en muntlig överenskommelse mellan finansministern och presidierna i kommun och landstingsförbunden. Den här s.k. överenskommelsen med kommunsektorn är inte ens, såvitt jag har hört, förankrad i styrelserna i de båda förbunden. Jag har ingen som helst tro på att kommunerna eller landstingen känner sig bundna av överenskommelsen. Jag känner i alla fall till ett antal kommuner och landsting där man sparkar folk för brinnande livet, trots att det enligt överenskommelsen inte skall vara så. Jag skulle vilja veta hur Bo Nilsson ser på den här överenskommelsen. Upplever Bo Nilsson att överenskommelsen är förankrad i samtliga kommuner och landsting? Upplever han det så att överenskommelsen innebär att kommunerna och landstingen har accepterat att man inför det här gamla högerförslaget, om att bestraffa de kommuner som höjer skatten? Med förhoppning om att få svar på den här frågan vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Johan Lönnroth började sitt anförande med att deklarera att en kommunalskattehöjning inte precis är något positivt för kommunmedborgaren, skattebetalaren, bl.a. utifrån att skatten ju är proportionell och träffar inte minst låg och mellaninkomsttagarna mycket hårt. Man kunde av den argumentationen dra slutsatsen att Johan Lönnroth också skulle vara väldigt försiktig med att förespråka kommunala skattehöjningar. Men i den fortsatta argumentationen fick man intrycket att Lönnroth hade stor förståelse för kommunalmän som lekte med tanken att höja denna skatt, kommunalskatten, den proportionella inkomstskatten. Då skulle jag vilja fråga Johan Lönnroth om han har någon uppfattning om hur stora avbränningarna är i en kommun när man höjer kommunalskatten. Det innebär nämligen att det är en mängd andra kommunala kostnader som stiger, inte minst socialbidragskostnaderna. Mot den bakgrunden kan man fråga sig om han, helt oavsett om det funnes en spärr mot kommunala skattehöjningar eller inte, på fullt allvar skulle vilja förespråka kommunala skattehöjningar - med nuvarande skattetryck och i den situation som han själv lyfter fram, där han påstår sig vilja stimulera efterfrågan. Det vore ett bra besked om Johan Lönnroth, såsom ekonomisk talesman för sitt parti, kunde deklarera att kommunala skattehöjningar i dagens läge är ett otyg.
Fru talman! Först och främst är jag väl medveten om de stora avbränningar som följer av höjd kommunalskatt. Det är samma typ av avbränningar som följer när vi här i riksdagen beslutar om sänkt a-kassa eller sänkt sjukersättning; det går direkt ut över de kommunala socialbidragen. Om den moderata politiken genomfördes här i riksdagen skulle det vara en direkt kommunalekonomisk katastrof, med tanke på att socialbidragen då omedelbart skulle öka oerhört mycket. Jag brukar vara ute och tala med de vänsterpartistiska kommunalpolitikerna och varna för kommunala skattehöjningar. Men ibland tvingas man, Lennart Hedquist, välja mellan pest och kolera. Är det så att man tvingas välja mellan att folk ligger och dör på sjukhusen och att höja kommunalskatten, väljer jag att höja kommunalskatten. Det betyder inte på något sätt att jag är en vän av kommunala skattehöjningar. Men Lennart Hedquist vill ha allting på en gång. Han vill skälla på de vänsterpartistiska och socialdemokratiska kommunpolitiker som tvingas skära i de offentliga utgifterna och moralisera över att de inte kan sköta sin ekonomi. Samtidigt vill han ta ifrån dem många miljarder kronor genom beslut här i riksdagen.
Fru talman! Johan Lönnroth borde kunna dra någon lärdom av historien i det här avseendet. Det som betyder någonting för kommunerna är ju om vi får en bra ekonomisk tillväxt eller om tillväxten stagnerar.

Nu är Johan Lönnroth och jag tydligen överens om att en skattehöjning i dagens läge inte ger kommunerna särskilt mycket netto under alla förhållanden.
Fru talman! Jag är hjärtligt trött på de eviga debatterna mellan nuvarande regeringsparti och Moderaterna om vem som egentligen hade ansvaret och när tillväxten skedde, om det var 1991-1994, före 1991 eller efter 1994 osv. Jag tänker inte fortsätta den debatten. Jag bara konstaterar att sedan i början av 80-talet, då den dåvarande borgerliga majoriteten inledde plundringen av kommuner och landsting, har det varit en negativ trend. Den har nu nått en kulmen, och det har gjort att kommuner och landsting befinner sig i en fruktansvärt svår situation. Det finns säkert också ett vänsterpartistiskt delansvar för denna situation, men jag tänker inte fördela det närmare mellan olika partier.

Fru talman! Från Miljöpartiets sida anser vi att kommunernas självstyre skall respekteras. Vi har i riksdagen alltid sagt nej till förslag till skattestopp. Det är för oss självklart att säga nej även till den här typen av skattestopp, som det egentligen handlar om. Vi anser att den lokala demokratin inte får urholkas genom den här typen av begränsningar från staten. Vi har stort förtroende för att man på kommunal nivå kan klara ekonomin på ett vettigt sätt och också klara en vettig fördelning, både via skattesystemet och via de verksamheter och bidrag som man ägnar sig åt. Det är det främsta skälet för oss att säga nej till förslaget, och därmed yrkar jag bifall till reservation 1 till detta betänkande. För att undvika att kommunerna höjer skatten - det är naturligtvis ett bekymmer - i ett läge där hushållen har ont om pengar, är det viktigt att staten inte lägger över kostnader utan att kompensera kommunerna för dem. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag sett till att kommunerna får bättre skattekraft, bättre ekonomi än regeringen föreslår. Det gjorde vi förra året, det gör vi i år. Vi gör det faktiskt i större utsträckning i år än förra året, eftersom kommunernas kostnader för bl.a. socialbidragen har ökat kraftigt det senaste året. Det är viktigt att staten som ett led i att förhindra kommunala skattehöjningar tar ansvar också ekonomiskt och ser till att kommunerna behåller sin skattekraft när man lägger över ökade krav på dem. Ett konkret exempel är de egenavgifter som har införts och som skall öka de närmaste åren. Vi anser att de borde avskaffas. De innebär nämligen bl.a. att kommunernas skatteunderlag minskas. Det är en av förklaringarna till de svårigheter att upprätthålla en bra verksamhet som vi ser i många kommuner och landsting i dag. Det är också, som Lennart Hedquist var inne på, litet olika förhållanden i olika kommuner. Det är också ett starkt skäl för att vi från riksdagen inte skall lägga på sådana här restriktioner eller försöka att med någon enhetlig mall tala om hur kommunerna skall hantera sin ekonomi. Det är faktiskt väldigt olika förhållanden. I en del kommuner kan man sänka skatten, i andra kommuner kan man behöva höja den marginellt. Det kan inte vi veta så värst mycket om. Den kunskapen har vi inte, vi bör i stället respektera självstyret. Med det, fru talman, yrkar jag återigen bifall till reservation 1.

Fru talman! Det har träffats en överenskommelse mellan regeringen och Kommun och Landstingsförbunden där de båda förbunden har utfäst sig att verka för att skatterna inte höjs i kommuner och landsting inför åren 1997 och 1998. Syftet med överenskommelsen är att ta ett gemensamt ansvar för både landets och kommunernas ekonomi de närmaste åren. I det sammanhanget har regeringen också klargjort att man avser att föreslå åtgärder i form av innehållna statsbidrag om kommuner och landsting ändå höjer skatten. Regeringen har också åtagit sig att reglera sådant som påverkar det kommunala skatteunderlaget och det kommunala utgiftstrycket. Ett sådant exempel är den i proposition 1996/97:19 föreslagna förändringen i beskattning av bilförmåner som beräknas leda till en minskning av de kommunala skatteinkomsterna med ca 500 miljoner kronor. Regeringen och förbunden är överens om att reglera detta så att en höjning av de generella statsbidragen sker med motsvarande belopp. skall det generella statsbidraget till kommunen eller landstinget minskas med ett belopp motsvarande hälften av den ökning av de preliminära kommunalskatte respektive landstingsskattemedel som följer av skattehöjningarna. Förslaget aviserades redan i våras, men regeringen ansåg då att förslaget borde prövas av Lagrådet innan det förelades riksdagen. Lagrådet har också den 9 maj Folkpartiet, tillstyrker eller har ingen erinran mot det här förslaget. Konstitutionsutskottet har också tillstyrkt förslaget ur konstitutionell synpunkt. Till det här betänkandet har fogats två reservationer. Låt mig ta den från moderaterna först. De tillstyrker naturligtvis förslaget i propositionen, men lägger till ett annat förslag som handlar om åtgärder för skattesänkningar. Moderaterna förnekar sig egentligen aldrig. I nästan alla kommuner har man nu tuffa diskussioner för att få budgetarna att gå ihop, inte om att man har pengar över för skattesänkningar eller konsumtionsökningar. För moderater är skattesänkningar viktigare än innehållet i kommunernas verksamhet. I en debattartikel skriver några ledande centerpartister att moderat politik innebär nedskärningar i vård, omsorg och miljöpolitik i en omfattning som allmänheten inte sett maken till. Jag nämner detta för att inte bara jag skall skylla Lennart Hedquist för sådana här saker. Centern har faktiskt skrivit det här i en av de ledande tidningarna. Ibland tror man faktiskt att vi lever i olika verkligheter. Jag är förvånad över att Lennart Hedquist, som jag upplever som en sansad, verklighetsförankrad moderat, ställer upp på alla dessa hugg mot välfärden som moderaterna ständigt gör, och jag yrkar avslag på reservation 2. Johan Lönnroth argumenterar mycket fint mot skattehöjningar, men sedan vänder han och är tvungen att tala för möjligheten. Det tycker jag är synd. Om det finns så många argument mot, vore det bra om vi höll fast vid det just nu. När man gör överenskommelser mellan två eller tre parter, som det här är fråga om, handlar det inte om att köra över eller omyndigförklara. Det här är en överenskommelse som faktiskt finns och som jag har med mig här, Johan Lönnroth. Enligt reservationen 1 anser alltså både Vänstern och Miljöpartiet att förslaget är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Enligt min mening utgör den tvååriga spärren en godtagbar avvägning mellan kraven på samhällsekonomisk balans och kraven på kommunal självstyrelse. Som jag tidigare sade har konstitutionsutskottet tillstyrkt förslaget från konstitutionell utgångspunkt och Lagrådet har godtagit förslaget. Överenskommelsen mellan regeringen och Kommun och Landstingsförbunden anser jag så långt som möjligt ger fasta spelregler under de här båda åren, 1997 och 1998. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 6 och avslag på de båda reservationerna.

Fru talman! Jag skall först upprepa mina båda frågor till Bo Nilsson. De kräver ett mycket kort och enkelt svar. Den första lyder så här: Har socialdemokraterna i kommuner och landsting accepterat detta gamla högerförslag? Det var den ena frågan. Den andra frågan gäller förankringen av den s.k. överenskommelsen. Jag förmodar att det papper som Bo Nilsson viftade med var pressmeddelandet. Jag har fått uppgiften att det här är en muntlig överenskommelse mellan presidierna i de båda förbunden och finansministern. Det är alltså ingenting som är beslutat eller förankrat i vare sig styrelsen eller ännu mindre i de enskilda kommunerna och landstingen. Till sist, Bo Nilsson, vänder jag inte på något sätt. Jag är kritisk mot kommunala skattehöjningar, men jag är också kritisk till detta gamla reaktionära högerförslag.
Fru talman! Det är visserligen ett pressmeddelande som jag har med mig. Men här står klart och tydligt: "Regeringen och de politiska företrädarna för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har kommit överens om riktlinjer för kommunernas ekonomi under åren 1997 och 1998. Riktlinjerna kommer att ligga till grund för regeringens förslag om den kommunala ekonomin i den ekonomiska vårpropositionen i mitten av april." Jag tror inte, Johan Lönnroth, att presidierna i Kommun och Landstingsförbunden tar en sådan risk i en så här stor fråga att de inte har förankrat en sådan här överenskommelse. Jag är helt övertygad om att det här gäller, i vart fall styrelserna, men jag tror också att man har haft kontakter ute i landet för att konstatera att det är rimligt att träffa en sådan överenskommelse. Jag litar på mina kommun och landstingsföreträdare och är säker på att sossarna där har godkänt den här överenskommelsen.
Fru talman! Min första fråga gällde alltså om man har accepterat - även om det gäller enbart Bo Nilssons partikamrater i presidierna - förslaget att straffbelägga kommuner som höjer skatten, detta gamla moderata förslag. Det var det min första fråga gällde. När det gäller förankringen får väl Bo Nilsson prata med sina partikamrater i styrelsen och höra vad de säger, om de anser att det är de som har fattat det här beslutet eller om det enbart är en muntlig överenskommelse mellan presidierna och finansministern. Jag har alltså fått den senare uppgiften. Till sist, Bo Nilsson: Det här är en gammal och reaktionär förmyndarpolitik, genom vilken högern vill genomdriva att kommuner och landsting inte skall få utveckla och expandera sina verksamheter. Det kan Bo Nilsson aldrig komma ifrån.
Fru talman! Jag är inte speciellt intresserad av om det här är ett gammalt högerkrav. Det är, som jag sagt, fråga om en överenskommelse mellan tre parter, och jag respekterar den. Jag vet inte om Johan Lönnroth gör det. I det pressmeddelande som jag har framför mig står det att regeringen kommer att vidta sådana åtgärder som vi i dag är beredda att besluta om. Det är alltså inte någon hemlighet. Jag är helt säker på att presidierna inte godkänner sådana här viktiga frågor utan att de har förankrat dem både i styrelse och ute i landet.

Fru talman! Politiska artiklar som innehåller väldigt missvisande uppgifter blir inte korrekta av att undertecknas av centerpartister. Jag har sett både socialdemokrater och centerpartister som påstår att våra kommunala besparingar skulle ligga i 50 miljardersklassen. Så är det ingalunda. Då tar man med omläggningar av finansieringssystem av typen nationell skolpeng, skattesystem m.m. De regelrätta kommunala besparingar som vi har föreslagit i vår motion uppgår till ett ensiffrigt miljardtal och motsvarar mindre än vad 1 % ekonomisk tillväxt skulle ge kommunsektorn. Det visar hur viktigt det är för kommunsektorn att vi åstadkommer en ekonomisk tillväxt i landet och inte stryper den med en skattehöjarpolitik. Jag kan kvittera den artighet som Bo Nilsson visade mig. Jag är övertygad om att Bo Nilsson kommer att kunna resonera helt logiskt, och då kan han säkert besvara min fråga. Om man inför ett system där förlorarna i kostnads och inkomstutjämningen inte får höja skatten, är det inte logiskt att då låta dem som vinner på systemet - de som tillförs ytterligare pengar och som dessutom har hög skatt - sänka sin skattenivå? Vitsen med utjämningssystemet var ju att det skulle minska utdebiteringsskillnaderna. Men om vinnarna inte sänker sin skatt, kvarstår ju utdebiteringsskillnaderna oförändrade. När de dessutom får mer pengar till förfogande, vore det väldigt förargligt om de använde dem till ökade utgifter och därmed försätter sig i en situation där de måste höja skatten framöver. Jag är övertygad om att Bo Nilsson vid närmare eftertanke inte kan förespråka ett sådant system.
Fru talman! Det är intressant att Lennart Hedquist förnekar att den moderata politiken innebär mindre resurser till kommunsektorn. Jag tror inte att vi är överens i den frågan. Nu sviktade han litet och sade att det ändå rörde sig om ett antal miljarder. Det är ganska intressant att veta. Jag har artiklar också om det från moderata kommuner där man vill sänka kommunalskatten med upp till 10 kr. Man tror där att man ändå skall kunna klara vård, omsorg, miljöfrågor och allting annat. Jag litar inte på moderaterna i den här frågan, tyvärr inte ens på Lennart Hedquist. Det här är väl vidare inte något skattehöjarförslag. Det är, åtminstone såvitt jag förstår, en åtgärd för att motverka skattehöjningar. När det gäller vinnarna i det nya skatteutjämningssystemet är det faktiskt ofta socialdemokratiska kommuner som har stora problem med socialbidrag, med sociala problem, med sin äldreomsorg osv. Det kan vara så att man tycker att det är rimligare att tillgodose de krav som kommuninvånarna har än att just nu sänka skatten. Jag vill inte förvägra de kommunerna och deras kommunalpolitiker den möjligheten.
Fru talman! Låt mig ta upp det sista som Bo Nilsson sade. Om de kommuner som har hög utdebitering och är vinnare i utjämningssystemet tar emot pengarna och ligger stilla med sin skatt och om de som är förlorare inte får höja sin skatt, minskar väl inte utdebiteringsskillnaderna. Bo Nilsson kan väl hålla med om att de kvarstår oförändrade. Det måste väl i så fall vara ett misslyckande för det nya utjämningssystemet. Det hade ju bl.a. sagts att det skulle minska de här skillnaderna. Högskattekommunerna skulle kunna sänka sin skatt. Om ni nu förespråkar att det inte skall göra det, förstår jag inte vad det var för vits med att tillföra dem ökade resurser. Kommuninvånarna i de kommunerna får ju fortfarande bära bördan av de höga kommunalskatter som Johan Lönnroth nyss så vältaligt beskrev.
Fru talman! Det är väl i och för sig rätt, som Lennart Hedquist säger, att det här inte minskar skillnaderna. Men det gäller kortsiktigt i ett nytt system, som vi för övrigt följer i arbetsgrupper och på annat sätt, och vi får längre fram se vad det kommer att betyda. I det här läget, när åtminstone en och annan av dem som tidigare har varit stora förlorare möjligen har blivit vinnare, tycker jag att det vore rimligt att dessa kommuner just nu på kort sikt får välja mellan att tillgodose eftersatta behov och att sänka skatten. Jag tycker att vi skall ha det förtroendet för de här kommunerna.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Bo Nilsson. Införandet av det nya utjämningssystemet har rent ekonomiskt förändrat verkligheten i väldigt många kommuner. Man har på en del håll förlorat kraftigt, andra har vunnit kraftigt. Vi har nu faktiskt siffror som visar att det handlar om ganska stora förändringar. Vi har också ett krav på budgetbalans i kommunsektorn 1999. Man skall inte längre se några underskott i kommunerna. En rad åtgärder på senare år har inneburit ökade kostnader trots ett minskat skatteunderlag för kommunerna. Man står inför väldigt stora omställningar. Att i det läget, Bo Nilsson, härifrån visa upp en kall hand och bestämma att man inte får justera skatterna uppåt innebär att kommunerna inte kan möta de problem som de faktiskt skall ta hand om. Det medför att vi kommer att få ökade olikheter ute i kommunerna. Det är naturligtvis de som redan har de största problemen som kommer att drabbas värst av det här förslaget. Vi kan förutse att det kommer att öka problemen där dessa redan är störst. Jag vill då fråga Bo Nilsson om han tycker att detta är rimligt. Borde inte kommunerna själva få chansen att reda ut de stora problem som man står inför eller är mitt uppe i? Varför skall staten på det här sättet förhindra kommunerna att hantera sin ekonomi på ett vettigt sätt?
Fru talman! Det är rätt, som Roy Ottosson säger, att det sker stora förändringar. Det nya skatteutjämningssystemet innebär en stor förändring för kommunernas verksamhet. Men vi följer detta, och vi lovar att sådana här frågor kommer att tas upp när vi ser resultatet av det nya utjämningssystemet. Det är alltså inte så att vi lämnar kommunerna med det här beslutet. Det är snarare en följd av det beslut som vi fattade redan i våras. Roy Ottosson säger att vi visar upp en kall hand och att vi härifrån bestämmer, men det är ju inte riktigt. Roy Ottosson måste väl ha stor respekt för en överenskommelse som har träffats mellan huvudorganisationerna, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, och regeringen. Det är ju inte så att vi här i kammaren kör över och visar upp en kall hand, utan det är fråga om en överenskommelse mellan tre parter.
Fru talman! När man är ute bland kommun och landstingspolitiker finner man att de inte känner sig bundna av någon överenskommelse om att inte avskeda folk eller om att inte minska personalstyrkorna genom att inte återanställa efter naturlig avgång osv. Självklart kommer man i stor omfattning att göra det där man har stora ekonomiska problem. Kommunerna och landstingen har en personalintensiv verksamhet. Det finns egentligen inte så många andra sätt att spara, om man har ekonomiska problem, och det har man i många kommuner. Man har ett vikande skatteunderlag och minskade resurser. Detta betyder att överenskommelsen tyvärr inte är värd särskilt mycket. Kommunerna är inte bundna av den. De kan faktiskt göra som de vill, och det kommer naturligtvis att i slutändan drabba verksamhet. Det blir sämre verksamhet, och man kommer inte att anställa folk på det sätt som man borde göra vid naturlig avgång osv. Kanske kommer man också på sina håll att avskeda. Vi känner till fall där man faktiskt har talat om att börja avskeda. Man har inget annat val. Man kan inte gärna höja skatten, för då tar staten hälften, och det bär sig inte särskilt bra. Det är i praktiken ett skattestopp. Bo Nilsson är väldigt optimisk, men man måste också vara litet realistisk. Vi har nu 287 kommuner, och de är faktiskt inte bundna av överenskommelsen, även om deras samarbetsorgan, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, eventuellt kan ha uttalat någonting.
Fru talman! Roy Ottosson frågade om jag tyckte att det här är rimligt. Det är självklart att jag tycker det, eftersom jag står bakom förslaget. Det var alltså en litet onödig fråga, tycker jag. När det gäller huruvida kommunerna och kommunpolitikerna är bundna av det här med att inte säga upp folk är det uppenbarligen så att ett flertal kommuner har problem med att klara det här. Jag är övertygad om att regeringen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet följer det här väldigt noga. Jag skulle inte alls bli överraskad om det kom förslag som innebär att kommunerna får hjälp att klara en sådan här svår situation. Men vi får återkomma till det.
Fru talman! Kommunerna i Sverige har en oerhört svår situation i dag. Många befinner sig i en kniptång, regisserad från framför allt regerings och riksdagshåll, som innebär att man nu måste skära ned mycket kraftigt i den kommunala verksamhetens kärna: barnomsorg, skola och äldreomsorg. Bakgrunden är att statens dåliga ekonomi i stor utsträckning har övervältrats på kommunerna. Totalt minskade t.ex. kommunsektorns inkomster med ungefär 10 % mellan 1992 och 1995. Dessutom är det nu i princip klart att kommunerna från år 1999 inte skall få redovisa underskott, vilket också har nämnts i debatten. Vi har fått kraftigt ökade socialbidrag ute i kommunerna. Vi har också skatteutjämningen, som innebär att många kommuner får kraftigt minskade inkomster även framdeles. För många kommuner handlar det om en förändring av inkomsterna inom några år med 2 skattekronor. Ovanpå allt detta får vi det nya skattestoppet, som går ut på att bestraffa kommuner med svag ekonomi, kommuner som väljer höjd skatt hellre än att avskeda ännu fler och därmed höja arbetslösheten utöver de 700 000 som redan är arbetslösa. I finansutskottets betänkande står det så här: "Det nya bidrags och utjämningssystem för kommuner och landsting, som infördes den 1 januari 1996 och som bl.a. innebär att inkomster omfördelas mellan enskilda kommuner och landsting, kan enligt propositionen komma att skapa incitament att höja skattesatsen i vissa kommuner och landsting." Det är ju minst sagt riktigt. Jag tycker att det här är väldigt cyniskt skrivet av finansutskottet i Sveriges riksdag, när det handlar om att kommuner skall tvingas skära ned och människor till varje pris tvingas ut i arbetslöshet. Det är det som är den reella politiken från moderater, socialdemokrater, centerpartister och andra. Att då komma dragandes med den här korporativa överenskommelsen mellan några ledande socialdemokrater, moderater och centerpartister tycker inte jag håller. Det är ingenting som min kommun, mina kommuninvånare eller kommunpolitiker ute i landet har varit med om att gå med på. Där ingår inte heller den här bestraffningspolitiken. Den kommunala självstyrelsen behöver reell innebörd, långsiktighet och fasta spelregler, inte kortsiktiga manipulationer. När riksdagen i dag återigen tänker besluta om genomgripande åtgärder som inskränker den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten är det bara ännu ett exempel, anser jag, på att regeringen och majoriteten i riksdagen inte har annat än nonchalans och ointresse att visa för grundvalarna i det demokratiska systemet. Jag tycker det här är skrämmande. Vi har tusentals folkvalda kommunpolitiker som fått i uppgift av sina lokala väljare att ta ansvar för den kommunala ekonomin. Men gång på gång säger regering och riksdag: Vi tar befälet. Gång på gång fattar regering och riksdag beslut som skruvar åt tumskruvarna och begränsar handlingsutrymmet. Hur tror ni att det skall gå att rekrytera människor till att engagera sig lokalt när klåfingriga rikspolitiker underminerar själva basen för folkstyret på det här sättet? Hur kan ni begära att kommunpolitikerna skall ta ansvar och bete sig som vuxna människor när ni agerar så här? Det är inte bara dumt utan också direkt farligt att på det här sättet manipulera med demokratins kärna. Skattestoppet i början av 1990-talet har redan skadat den kommunala demokratin. Den här nya bestraffningspolitiken kommer att förvärra situationen. Många kommer att dra slutsatsen att skattestoppet inte var en engångsåtgärd utan något som i en eller annan form kommer att bli mer eller mindre bestående. Det är också detta som uppenbarligen är Moderaternas linje i den här frågan. De vill ha den här bestraffningspolitiken permanentad; det är i alla fall vad Lennart Hedquist säger i dag. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna, moderaterna, centerpartisterna och folkpartisterna i finansutskottet om ni över huvud taget har funderat på hur era åtgärder påverkar folkstyret. Det framkommer inga sådana funderingar i betänkandet. När Lagrådet behandlade propositionen hänvisade man till att en kommitté var tillsatt för att granska om just denna typ av åtgärder var förenlig med grundlagen. Den här kommittén har nyligen lagt fram sitt betänkande - det var bara 14 dagar sedan. Resultatet av kommitténs tankemödor är ganska entydigt. Den här åtgärden - att bestraffa kommuner som höjer skatten - måste jämställas med skattestopp och skattetak. Så står det entydigt. Om dessa åtgärder skall tillåtas och vara förenliga med grundlagen måste de gälla under mycket speciella omständigheter och vara av undantagskaraktär. Har vi den situationen i dag? Är det undantagskaraktär på läget i ekonomin just i dag i förhållande till hur det var för två, tre eller fyra år sedan? Jag tycker inte det var länge sedan socialdemokrater och centerpartister i den här kammaren berömde sig över att nu ha ridit ut den värsta stormen. Då, helt plötsligt, skall det införas regler i nationen som måste betraktas som varande av "undantagskaraktär". Kommittén säger att den här typen av åtgärder får vara i högst två år. Dessutom får de inte fortsätta efter ett val. Man måste göra uppehåll kring ett val så att människor får ta ställning till det här och så att kommunpolitikerna får avgöra den kommunala skatten direkt efter ett val. Men dessa saker är inte medtagna i vare sig propositionen eller betänkandet, naturligtvis, eftersom kommitténs betänkande kom så sent. Jag tycker att det här i sig är skäl nog för att riksdagen skall återföra ärendet till finansutskottet. Jag föreslår därför återremiss på det här betänkandet. Vi har nyligen fått ett kommittésvar som säger att man borde fundera mer på det här innan man fattar beslut i riksdagen om den här typen av skattestopp eller bestraffningspolitik. I andra hand yrkar jag avslag på betänkandet. Särskilt eftersom Lagrådet har hänvisat så tydligt och så starkt till kommitténs betänkande tycker jag att det finns anledning att uppmärksamma det. Min slutsats i själva grundfrågan, som handlar om folkstyre snarare än om ekonomi, är att om vi skall kunna få tillbaka förtroendet för politiken och politikerna i Sverige måste vi förändra inställningen till grundfrågorna i folkstyret, i demokratin. Vi måste låta människor lokalt runt om i Sverige få ta ansvar för det de är satta att ta ansvar för, ge tillbaka makt och handlingsmöjligheter till människor runt om i Sverige att påverka sin egen vardag och sluta manipulera med demokratin.

Fru talman! Peter Eriksson ger ett mycket missvisande referat av vad Lagrådet har skrivit i det här ärendet om huruvida det föreligger några konstitutionella hinder. Lagrådet säger att med beaktande av de ställningstaganden som tidigare gjorts anser Lagrådet att det nu framlagda förslaget får godtas från konstitutionella synpunkter. Därefter säger Lagrådet också att det är bra att frågorna är föremål för en grundlig analys av den statliga kommittén. Konstitutionsutskottet har sedan yttrat sig både beträffande modellen med spärr mot kommunala skattehöjningar och modellen med stimulans till kommunala skattesänkningar. Beträffande den senare frågan om stimulans till kommunala skattesänkningar säger utskottet även där att det inte ser några konstitutionella hinder för en sådan konstruktion. Det vore väldigt märkligt om Sveriges riksdag inte skulle kunna få fastlägga statsbidragsregler. De har ju ingenting med den kommunala självstyrelsen att göra. Däremot kan jag hålla med Peter Eriksson om att andra typer av ingrepp, t.ex. skattestopp, däremot är en konstitutionell fråga. Kommittén har gjort fel som har fört ett resonemang av typen att kommunalt skattestopp och ändring av statsbidragsregler skulle vara likvärdiga i det hänseendet. Där har kommittén faktiskt sluntit. Det är intressant att höra Peter Eriksson fördjupa sig i att den kommunala självstyrelsen är så viktig. Det är den ju onekligen. Men detta är samme Peter Eriksson som för ungefär ett år sedan var beredd att rösta igenom ett förslag som gick stick i stäv mot grundlagen i och med att han röstade för den inomkommunala skatteutjämningen som är grundlagsstridig. Det om möjligt var att kränka den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Lennart Hedquist menar att det skulle finnas en grundläggande principiell skillnad mellan den här typen av bestraffning av kommuner som höjer skatten och att ha ett skattestopp eller ett skattetak, men det finns ingen sådan principiell skillnad. Båda dessa åtgärder påverkar kommunernas handlingsutrymme precis lika mycket.

Men två veckor senare struntar Lennart Hedquist i det, fastän han suttit med i kommittén. Vad är det som pågår inom Moderaterna? Är det bara frågan om skattesänkningar som ni har framför näsan, och alla andra frågor, t.ex. demokrati, är helt underordnade? Är det så man resonerar inom Moderaterna?
Fru talman! Jag skulle råda Peter Eriksson att läsa betänkandet litet noggrannare. Då kommer han att upptäcka att jag i min reservation har tagit upp den här frågan och mönstrat ut kommitténs skrivning på den här punkten. Jag vet inte om Peter Eriksson inte erinrar sig att jag inför slutsammanträdet hade med mig konstitutionsutskottets yttrande, lade det på bordet tillsammans med Lagrådets yttrande och sade att jag tyckte det vore olämpligt att kommittén står fast vid en skrivning som så uppenbart är konstitutionellt oriktig som den man till slut fastnade för. Jag har fortfarande inte fått något svar från Peter Eriksson på hur han kunde vara med om att rösta igenom ett grundlagsstridigt inomkommunalt utjämningsförslag. Nu i efterhand erkänner han uppenbarligen själv att det strider mot grundlagen, eftersom han är beredd att nu ändra grundlagen för att göra det grundlagsriktigt. Man kan på punkt efter punkt visa hur Miljöpartiet gång på gång har velat kränka den kommunala självstyrelsen. Det senaste exemplet var accepten av den nya bibliotekslagen som tvingar kommunerna att anordna bibliotek på ett visst sätt. Sådant är att kränka den kommunala självstyrelsen. Att fastställa statsbidragsregler här i Sveriges riksdag för hur kommunerna skall kunna ta emot statsbidrag har däremot ingenting med konstitutionen att göra i det här hänseendet.
Fru talman! Det är fel att det beslut som riksdagen och konstitutionsutskottet fattade när det gäller skatteutjämningen var grundlagsstridigt. Vi gjorde tvärtom ändringar i regeringens förslag som gjorde att detta inte blev grundlagsstridigt. Däremot var det grundlagsstridigt när Göran Persson lade fram förslaget, det kan jag hålla med om. Miljöpartiet driver ganska hårt frågan om kommunalt självstyre och decentralisering. Vi tycker att den är väldigt viktig. Ibland måste man inse att makt ligger också hos regering och riksdag, men i den här frågan handlar det om beskattningsrätten, och det är själva kärnan i det kommunala självstyret menar jag. Det är här Lennart Hedquist slinter. Ideologiskt gäller det att sänka skatterna, och det får medföra vilka konsekvenser som helst enligt honom. Han struntar i att vi nu står inför ett läge med ytterligare tiotusentals arbetslösa runt om i landet som kommer att sparkas ut och avskedas från kommunerna.

Fru talman! Låt mig först slå fast att detta inte är någon permanent förändring. I överenskommelsen står att den gäller för 1997 och 1998. Det står också att syftet med överenskommelsen är att ha ett gemensamt ansvar för både landets och kommunernas ekonomi under de närmaste åren. Att då använda sådana ord som Peter Eriksson använder, t.ex. "komma dragande med", "nonchalans" och "skrämmande" när det gäller en överenskommelse mellan kommun och landstingsförbunden och riksdagen och regeringen tycker jag är häpnadsväckande. När vi skall ta ställning till sådana här lagfrågor har vi två organ som är specialister. De är konstitutionsutskottet och Lagrådet. Båda dessa har sagt att de inte har någonting att erinra mot detta förslag. Att sedan en kommitté har kommit fram till någonting annat och det så småningom resulterar i förändringar i lagstiftningen gör inte att man i dag måste rätta sig efter kommitténs förslag. Det måste i så fall föranleda en lagändring som vi självklart skall rätta oss efter - då, när beslutet är fattat, men inte nu. Jag vill yrka avslag på återremissyrkandet.
Fru talman! En kommitté har kommit i efterhand, efter det att konstitutionsutskottet har avgivit ett yttrande till finansutskottet. Men denna kommitté är faktiskt tillsatt av regeringen för att just belysa dessa grundlagsfrågor. Lagrådet hänvisar också till den. När kommittén blivit färdig med sitt betänkande är det då inte naturligt att man bryr sig om det? I stället anser Bo Nilsson att man skall strunta i vad kommittén har kommit fram till, trots att det fanns en bred majoritet för det som kommittén kom fram till. Han anser att man skall köra på i gamla spår. Det tycker jag är en ganska märklig inställning. I stället lutar han sig mycket tungt mot denna överenskommelse. Han påstår helt plötsligt att t.o.m. riksdagen har fattat beslut om den här överenskommelsen, vilket naturligtvis inte är sant. Det har inte heller landstingen och kommunerna runt om i Sverige gjort. Det finns inget som helst juridiskt bindande i en sådan överenskommelse mellan några ledande partipolitiker från de största partierna i Sverige. Inte ens landstingets styrelse har fattat beslut om den här överenskommelsen. Enligt de uppgifter som jag har fått är att den här bestraffningspolitiken inte heller finns med där. Detta handlar i första hand om en överenskommelse där det sägs att kommunerna får ökade resurser om man vältrar över nya uppgifter på dem. Kommunerna och landstingen skall då som motprestation låta bli att avskeda folk.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Peter Eriksson. Är det så att konstitutionsutskottet har tillstyrkt detta förslag? Är det så att Lagrådet inte har haft någon erinran mot detta förslag? Jag vill att Peter Eriksson svarar på dessa frågor. Riksdagen tog först i våras och sedan i dag över den här överenskommelsen och fattat beslut i enlighet med den. På det sättet är vi faktiskt inblandade både i vårpropositionen och i dag. Vi är därför inte på något sätt frikopplade från detta. Vi har fattat beslut en gång, och vi kommer att göra det även i dag, det är jag helt övertygad om. Även riksdagen har alltså tagit denna överenskommelsen på allvar, möjligen med undantag för Peter Eriksson.
Fru talman! Lagrådet och konstitutionsutskottet har gett sina yttranden utan att känna till vad kommittén har kommit fram till, eftersom kommittén då inte var färdig med sitt arbete. Det är därför jag anser att det är rimligt att vi nu återremitterar betänkandet till utskottet, eftersom kommittén nu är färdig med sin uppgift, och man har kommit fram till att om denna typ av åtgärder skall vidtas måste de vara av undantagskaraktär, och det måste vara fråga om mycket speciella omständigheter. Det är inte sådana omständigheter som vi befinner oss i i dag. Eller anser Bo Nilsson att vi har den situationen i dag? Har Socialdemokraterna misskött ekonomin och landet så pass mycket att det råder undantagskaraktär i ekonomin i dag?
Fru talman! Jag trodde att vi skulle kunna avsluta den här debatten. Men det senaste som Peter Eriksson sade föranleder mig att säga att mitt parti med mycket hårt arbete nu är på väg att ta landet ur den ekonomiska gastkramning som den borgerliga regeringen försatte oss i. Det tycker jag att vi inte skall ha något obehag för. Tvärtom tycker jag att Peter Eriksson borde vara tacksam för det jättejobb som vi har gjort när vi har sanerat landets ekonomi. Jag ställer frågor här, men jag får inga svar. Har Lagrådet godkänt detta? Har konstitutionsutskottet godkänt detta? Jag vill att Peter Eriksson svarar ja eller nej på dessa frågor. Jag vill ställa ytterligare en fråga till Peter Eriksson, och nu har han chans att svara. Är detta en kommunaldemokratisk fråga i Norge, som har ett permanent kommunalt skattetak, eller hur kan man där ha kommunal demokrati?
Fru talman! Jag sade alldeles nyss att Lagrådet och konstitutionsutskottet har svarat ja på detta men att de då inte hade fått kommitténs betänkande. Kommittén överlämnade sitt förslag först för två veckor sedan. Naturligtvis har Sverige en kommunal demokrati och en kommunal självständighet som går längre än i de allra flesta andra länder. Jag tycker att detta är något grundläggande och viktigt att värna om. Det är något som är djupt förankrat i den svenska demokratiska utvecklingen. Är socialdemokratin nu ute efter att knäcka den kommunala beskattningsrätten och det kommunala självstyret? Då är det bra att vi får sådana besked. Det är något oerhört avgörande och en stor förändring i den svenska konstitutionen om det är detta som Socialdemokraterna är ute efter.

Fru talman! Vi skall nu närmast uppehålla oss vid utvecklingen inom den kommunala sektorn, mot bakgrund av en regeringsskrivelse till riksdagen. Den skrivelsen omfattar totalt 135 sidor. Likväl har man lyckats med konststycket att undvika att tala om några av de ur medborgarperspektivet allra viktigaste frågorna. För det första: Det skrivs inte något om att de vårdköer som försvann under föregående mandatperiod nu är tillbaka. Vi moderater har i vår motion funnit det vara mycket anmärkningsvärt att man i en skrivelse som skall följa upp utvecklingen inom den kommunala sektorn helt går förbi den för så många medborgare oroande utvecklingen med pånyttfödda oacceptabla vårdköer. För det andra: Regeringens skrivelse innehåller inte någon analys kring hur kommunsektorn skulle kunna medverka till ett bättre tillväxtklimat i vårt land. Det är kanske symtomatiskt mot bakgrund av beslutet föregående år om ett inomkommunalt utjämningssystem som, förutom att det strider mot grundlagen, också är synnerligen hämmande på incitamenten för enskilda kommuner att bidra till ekonomisk tillväxt i Sverige. Vilken påverkan det här systemet får på litet längre sikt kan man kanske ännu bara ana sig till. Förhoppningsvis hinner riksdagen ändra det beslutet innan verkningarna visar sig fullt ut. För det tredje: Regeringens skrivelse berör inte många av de viktiga kvalitetsfrågorna inom barnomsorgen. En sådan är att de små barnens unika förmåga och vilja att lära måste stimuleras. Därigenom skapas också bättre förutsättningar för senare inlärning. Ett land som skall hävda sig i det framtida kunskapssamhället borde vara i framkant här. Nu tillhör småbarnsskolor undantaget i Sverige, medan de är mycket vanliga i många andra EU-länder. Vi har tidigare i dag haft skoldebatter här i riksdagen. Här kan lyftas fram hur viktiga enskilda initiativ är för att uppnå en förnyelse och utveckling av skolan. I den moderata motionen med anledning av skrivelsen pekar vi på hur betydelsefullt det är för kvalitet och variationsrikedom i undervisningen om skolor med olika inriktning, arbetssätt och huvudmän kan verka sida vid sida. Vi vill därför att arbetet för ökad valfrihet inom barnomsorg och skola skall fortsätta - ett arbete som regeringen på olika sätt nu försöker att sätta krokben för. Det har den tidigare debatten i dag kring friskolorna visat prov på. En rad rapporter visar på att fristående alternativ inom skola och barnomsorg uppnår hög kvalitet till relativt sett lägre kostnader. Mot den bakgrunden borde regeringen kunna försöka redovisa vilka skäl som ligger bakom en politik som motverkar elevernas och föräldrarnas rätt att välja skola och barnomsorg. Fru talman! Det är också bra att det nu framkommer alltfler bevis på hur positiv produktivitetsutvecklingen var i den kommunala sektorn under åren 1991 1994. Eftersom utvecklingen i det hänseendet varit sämre tidigare innebar det ett trendbrott. I regeringens skrivelse redovisas också att medborgarna generellt var nöjda eller ganska nöjda med den kommunala servicen. Det bestyrks av flera lokala undersökningar som gjordes under åren 1992-1994 - vilket också tas upp i skrivelsen från regeringen - dvs. de år då Socialdemokraterna också drev sina kampanjer där de hävdade att fyrpartiregeringens politik gentemot kommunerna ledde till kvalitetssänkningar. Det är bra att man nu faktiskt dementerar vad man då sade från socialdemokratiskt håll. Samtidigt är de som valt de privata alternativen än mer nöjda. Även detta borde vara ett memento för en regering som motverkar människors rätt att själva få välja den lösning som passar bäst för just dem. I den diskussion som förs om mångfald och kvalitet är det särskilt viktigt att lyfta fram hur resultaten till sist värderas av dem som verksamheten finns till för. Det är anmärkningsvärt hur litet av detta medborgarperspektiv som ges till känna när regeringen redovisar vad som händer inom den kommunala sektorn. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag har sagt vore det naturligt att yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5 och 7, som jag står bakom i utskottet. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Vi liberaler gillar välfärden. Vi gillar välfärdssystemen, som ger människor många möjligheter att växa, t.ex. genom skola, barnomsorg och olika utbildningssatsningar. Människor ges trygghet och värdighet genom god sjukvård och äldreomsorg. Vi gillar också att de här verksamheterna i huvudsak betalas gemensamt, därför att det betyder att man inte är beroende av tjockleken på vare sig föräldrars plånbok eller den egna plånboken. Det betyder att vi alla kan få många och bra livschanser. Sverige behöver, som vi liberaler brukar säga, både företag och dagis - dvs. vi behöver den här mjuka infrastrukturen för att företag skall kunna fungera väl och växa. Men bara det faktum att vi gillar den kommunala verksamheten och att den är gemensamt, kommunalt, betald behöver inte betyda att vi gillar att kommunerna skall bestämma över detta helt och hållet. Vi tycker att människor själva mycket mera skall få bestämma över utformningen. Det kan ge ännu större värden och betyda ännu mer av möjligheter och växtkraft. Kommunerna har alltså en mycket stor betydelse i fråga om formandet av det goda samhället. Det sätt på vilket varje kommun hanterar barnomsorg, skola, äldrevård, sjukvård, kollektivtrafik osv. är givetvis helt avgörande både för de enskilda individerna, invånarna i kommunen, och för hur den generella utvecklingen i kommunen går. Men de spelregler som sätts upp och den ekonomiska politik som förs från statsmakternas sida är av avgörande betydelse för kommunens möjligheter. Det är avgörande både för det sakliga innehållet och för de ekonomiska ramarna. Vi liberaler har inte i vårt budgetalternativ några nämnvärda nya pengar att satsa i kommunerna. Den ekonomiska utvecklingen gör att vi har svårt att få pengarna att räcka till alla sektorer. Visserligen har vi vissa förändringar i budgetramarna, men det är en senare fråga. Johan Lönnroth sade i föregående debatt här att man kan tvingas välja mellan kolera och pest. Man kan tvingas välja mellan att folk dör på sjukhusen och att höja skatterna. Då väljer de skattehöjningar. Man ser alltså den kommunala verksamheten i antingen svart eller vitt - dvs. s och v-sättet att se på det hela: Antingen höjer vi skatten, eller också blir det ingen verksamhet. Men valet behöver inte alls se ut så. För det första kan vi föra en helt annan ekonomisk politik som gör att vi får fler jobb, mer skatteintäkter och mindre utgifter för arbetslösheten. Det skulle skapa helt andra förutsättningar. Vi i Folkpartiet redovisar en helt annan ekonomisk politik - en politik för jobb och nya företag. För det andra kan man sätta upp helt andra spelregler för kommunerna och släppa loss entreprenörer och fria aktörer för att på det sättet skapa helt andra möjligheter. Kvalitet och kvantitet är nämligen en kombination av de resurser som sätts in och av hur de resurserna används. Vi brukar prata om att man skall få valuta för skattepengarna. Det handlar alltså inte bara om hur mycket skattepengar som sätts in utan också om hur de används. Vi vill ha ett fortsatt omvandlingstryck och en bättre verksamhet. I stället ser vi nu en låg tillväxt och en hög arbetslöshet, dvs. svårigheter med resurserna. Vidare ser vi ett stopp för den kommunala förnyelsen, ett stopp för möjligheten att använda pengarna på ett bättre sätt. Det handlar också om facklig vetorätt mot entreprenader. Rätten att starta fristående dagis inskränks. Villkoren för friskolor har försämrats; i dag ännu mer än tidigare. Etableringsrätten i vården är kringskuren osv. Dessutom var signalen från regeringen efter valet helt entydig ute i kommunerna: Sätt stopp och återgå till kommunal regi! Kommunerna har lydigt följt efter. Det finns en mycket lång rad exempel på hur man fört tillbaka enskilt brukardriven konkurrensutsatt verksamhet i kommunal regi. Vi brukar kalla det för den dyra dogmatismen. Det är dyrt och dåligt, och det är en kvinnofientlig politik. Det gör ju att de kvinnor som är verksamma inom de här sektorerna får mycket sämre förutsättningar att förverkliga sina idéer.

Fru talman! Jag kan försäkra Karin Pilsäter att också vi vänsterpartister vill ha både företag och dagis. Men vi är också medvetna om att det är ganska skilda villkor för företag, åtminstone de företag som arbetar inom varuproduktionen, och dagis. I den skrivelse som vi behandlar får vi reda på att det som gjordes av fem anställda inom barnomsorg eller sjukvård 1990 utförs i dag av fyra anställda i genomsnitt. Det är en dramatisk rationalisering, effektivisering och produktivitetshöjning som har genomförts. Delvis har man klarat det med oförändrad kvalitet, vilket är en historisk prestation av dem som arbetar inom barnomsorg och vård. Tyvärr har det också på sina håll gått ut över kvaliteten. Det är en produktivitetsökning som är i klass med den inom industrin när industrin går bra. Här finns ändå en mycket grundläggande skillnad. Inom exempelvis läkemedelsproduktionen och leksaksproduktionen kan man genom datorisering, robotisering och rationalisering ständigt producera fler enheter per använd arbetstimme. Inom t.ex. barnomsorg kan man inte läsa sagorna för barnen särskilt mycket fortare än i en viss bestämd hastighet. Man kan inte heller springa särskilt mycket fortare än vad man redan gör på sjukhusen. Det här är den mycket grundläggande skillnaden mellan varuproduktionen och särskilt den tjänsteproduktion som bedrivs i offentlig regi. Skall vi hålla oförändrade proportioner mellan varutillgången och de grundläggande offentliga behoven, där faktiskt behoven i dag är som allra störst, krävs att vi avsätter ökade resurser. Alltså måste en ökande andel av den totala nationalinkomsten gå till den offentliga verksamheten. Nu har det under ett antal år varit, speciellt under de borgerliga regeringsåren, precis tvärtom. Man har alltså flyttat resurser från den offentliga verksamheten till den privata. Jag hörde i dag att HSU 2000 kommer att visa att det finns ett oerhört stort gap mellan behov och resurser inom vården. Det handlar om många miljarder kronor. Man kan prata hur mycket som helst abstrakt om en annan ekonomisk politik och ökad tillväxt, men den enkla och bleka sanningen är att det krävs ett antal miljarder kronor i dag som skall flyttas till skola, barnomsorg och vård. Det som jag speciellt saknar i den här skrivelsen från regeringen är klassperspektivet och könsperspektivet. Det går också väldigt bra att prata abstrakt om valmöjligheter i vardagen, vackra ord som vi hört från moderata och folkpartistiska företrädare. Men reser man runt och besöker olika skolor, överklassens privata skolor och jämför dem med skolorna i arbetarstadssdelar, de stadsdelar där det kanske till 90 % bor flyktingar och invandrare, ser man oerhörda skillnader. Jag skulle gärna vilja se Lennart Hedquist eller Karin Pilsäter gå ut och tala vackert om friheten att välja i de skolorna. Men det handlar också där om konkreta och växande klasskillnader. De problemen kan man bara lösa, eller åtminstone lindra, genom att flytta pengar efter behov, ta från dem som har mycket och ge till dem som har litet. Regeringen har sagt att man skall belysa könsperspektivet i alla propositioner och förslag. Den kommunala och landstingskommunala verksamheten är en verksamhet som till mycket stor del domineras av kvinnor, åtminstone den praktiska vardagliga verksamheten. De brutala nedskärningar som har ägt rum, och som just nu håller på att äga rum, har framför allt gått ut över kvinnor både i arbetet och på det sättet att många kvinnor har ställts utanför arbetsmarknaden. För att spara kammarens tid nöjer jag mig med att endast yrka bifall till reservation 2, men jag står självklart också bakom reservation 6.

Herr talman! Johan Lönnroth erkände att det var en väldigt stark produktivitetsförbättring under åren 1991-1994. Det är glädjande, men det är samtidigt naturligtvis svårt för honom att förneka fakta härvidlag. Nu för han ett resonemang som i stort sett går ut på att med den snabba produktivitetsutvecklingen måste kvaliteten ha försämrats. Det var vad man ofta hörde från socialdemokratiskt håll föregående mandatperiod. Detta motsägs av en rad undersökningar som pågick samtidigt och där man tog reda på hur de som verksamheten var till för, medborgarna, upplevde den. Man har aldrig haft så höga tal på "nöjdindex" inom barnomsorg och skola som under den tiden. Det bästa sättet att mäta kvaliteten är onekligen att mäta det i huvudet på dem som verksamheten finns till för. Är de nöjda är det en indikation på att kvaliteten är bra. Däremot har naturligtvis Johan Lönnroth rätt i att om man genomför nedskärningar och omstruktureringar inom bibehållna monopol, som gör att människorna inte får rätt att välja och känner sig instängda, då kommer ett missnöje. Det är naturligtvis en av grunderna till den förbittring som går över hela landet för de vårdköer som på nytt växer på ort efter ort. Dessa pånyttfödda vårdköer är ett tecken på hur de offentliga monopolen misslyckats. Johan Lönnroth borde som företrädare för en social ingenjörskonst litet närmare tänka över vad det kan bero på.
Herr talman! Det där med företrädare för ingenjörskonsten tror jag att vi får ta en annan gång. Det är lättare att kalla Lennart Hedquist för en sådan. Men undersökningarna skall jag gärna ta närmare del av. De undersökningar som jag har sett har framför allt handlat om de ökande klasskillnaderna. Jag är övertygad om att de också kommer att spegla sig i undersökningarna om hur nöjd man är på olika ställen inom den offentliga verksamheten. Det är självklart att folk är bittra, framför allt de människor som har förlorat sin inkomst, fått sina bidrag sänkta och kvaliteten på skolan sänkt. Under det borgerliga styret har man flyttat pengar från de mest utsatta områdena, från skolor som redan tidigare hade det svårast, och gett dem exempelvis till privatskolor. Då är man nöjd på privatskolorna, det förstår jag. Det finns andra undersökningar som visar hur folk väljer om de tvingas välja mellan höjd skatt och bättre vård. Det visar entydigt att de flesta svenskar i dag, även många moderater, är ganska klara på den punkten: Man föredrar faktiskt höjd skatt om alternativet är sämre vård.
Herr talman! De undersökningarna har också jag kunnat ta del av. Där ställs frågan på ett sådant sätt att man får det intrycket att om skatten höjs kommer precis de pengarna att gå till den verksamhet som man själv prioriterar högt. Kunde Johan Lönnroth visa att skattehöjningar fungerade på det sättet, kanske han skulle få större förståelse bland människor för höjda skatter. Men med det skattetryck vi har och med upplevelserna av inte minst skattechocker de senaste åren tror jag att alltför många inser att detta är nonsenssnack. Höjda skatter leder inte till att människor upplever att de områden som de själva prioriterar högt kommer i fokus, tvärtom. Det innebär att deras egen valfrihet minskar, eftersom de då får mindre pengar att själva fatta beslut kring.
Herr talman! Om vi ser litet längre tillbaka i tiden har det totala skattetrycket i det här landet faktiskt fallit. Lennart Hedquist har helt enkelt inte rätt på den punkten. En del av produktivitetsökningarna inom vård och skola visade att det fanns en del luft. Det var möjligt att genomföra rationaliseringar och effektivitetshöjningar utan att det gick ut över kvaliteten, vilket jag också sade tidigare. Men i dag finns det en mycket stark känsla av att smärtgränsen nu är nådd. Det går inte att komma längre. Verksamheten måste tillföras mer resurser. Undersökningarna som görs om viljan att acceptera skattehöjningar är färska. De visar att en stor majoritet av svenska folket i dag har förstått att smärtgränsen nu är nådd. Trots att ingen älskar höjda skatter - självfallet inte - är man beredd att i solidaritetens namn acceptera detta, om alternativet är att människor skall ligga och dö i sjukhuskorridorer.
Herr talman! Johan Lönnroth talade om att man kan producera varor fortare men att man inte kan läsa sagor fortare. Det här är väl ett sätt att förlöjliga de ekonomiska teorierna på, vilka Johan Lönnroth kan mera om än jag. Men jag tycker framför allt att detta är ett utslag av ett oerhört förlöjligande av den verksamhet som bedrivs och den pedagogik som tillämpas av den professionellt utbildade personalen i förskolan. Alla undersökningar som har gjorts visar entydigt att det inte finns något absolut samband mellan insatta resurser eller mellan antal anställda och kvalitet. Det är andra faktorer som är avgörande. För det första är en oerhört viktig faktor just personalens kunnande, professionalism och utbildning samt personalens möjligheter att få förverkliga de idéer som man har. Det är detta som är viktigt för barnen i förskolan. Jag hyser den tilltron till personalen, men jag vill fråga Johan Lönnroth: Har Johan Lönnroth och Vänsterpartiet någon som helst tilltro till alla de människor - framför allt kvinnor - som arbetar inom förskolan, äldreomsorgen och sjukvården? Hyser man den tilltron, då går man in för helt andra system som tillåter personalen att driva verksamheten. För det andra verkar det som att Johan Lönnroth inte har fattat någonting av detta med överklass, pengar och privatskolor. Det var tidigare som bara de som var rika kunde starta skolor, och det var då som det blev överklasskolor. Genom det skolpengssystem som infördes kunde även andra starta och driva friskolor. Det är därför som det under skolpengens korta tid har startats inte mindre än fem friskolor i norra Botkyrka. Jag kan försäkra Johan Lönnroth att det inte är några överklassungar som går där. Det är personal som inom den kommunala verksamheten inte har kunnat få utlopp för sina idéer och det är föräldrar som har gått ihop och startat dessa friskolor. Där går det helt vanliga elever. Men man hade möjlighet att stoppa det fristående gymnasiet. Jag bävar för det som kommer att hända i och med dagens beslut. Dessa skolor kommer säkert att svältas ut. För det tredje vill vi i Folkpartiet omfördela inom ramen för det kommunala skatteutjämningssystemet så att Göteborg, Botkyrka och andra kommuner får mera pengar. Vad vill ni?
Herr talman! Jag förlöjligar inte. Det är i själva verket ett antal liberala ekonomer som har gått i spetsen för just det här konstaterandet, att det är skilda villkor för tjänsteproduktion och varuproduktion. Det mest berömda exemplet är detta med symfoniorkestern. Symfonier kan inte spelades fortare. Därför är det svårt att rationalisera en symfoni. Jag har inte gjort något förlöjligande, utan det var en konkret beskrivning av hur det förhåller sig i verkligheten. Sedan har jag en mycket stor respekt för dem som arbetar inom vård och skola. Jag har speciellt hög respekt för dem som arbetar i den tunga vården och den klassbestämda vården, dvs. de som får jobba med patienter som har den allra svåraste livssituaitonen. Jag har också allra största respekt för lärare och annan personal som arbetar på de skolor som har de svåraste förhållandena, där en mycket stor andel av eleverna kommer från hem utan studiebakgrund och hem där arbetslösheten är stor. Jag har speciellt stor respekt för just dessa lärare och denna personal. Jag har också konkret upplevt i Göteborg hur ert skolpengssystem har lett till att föräldrar i de skolor som har de största problemen har valt att flytta sina barn till privatskolor, vilket har lett till att pengar har flyttas från skolor i arbetarstadsdelar till överklassens privata skolor. Så är den reella verkligheten, Karin
Herr talman! Johan Lönnroth säger att detta med produktivitetsökningar och bristande förutsättningar är en beskrivning av verkligheten. Men det är inte en konkret beskrivning av verkligheten inom förskolan. Alla undersökningar som har gjorts visar ju - och det erkände Johan Lönnroth själv - att man i många fall har kunnat göra stora produktivitetsökningar utan att det har gått ut över kvaliteten. Men det finns också andra exempel där man har gått för långt eller där det inte har fungerat. En av de avgörande frågorna här är att man skall ge makten åt dem som verkar i respektive verksamheter, framför allt till den personal som har idéer och själv vet hur den skall arbeta bättre med sina resurser för att få ut det mesta möjliga. Detta vill vi bejaka, men ni vill vara med och förhindra dessa möjligheter. Varför får inte den personal, som Johan Lönnroth säger att han har respekt för, dessa möjligheter? Varför vill man beskära dem? Vi tror att det är viktigt för de enskilda eleverna, föräldrarna, de sjuka och de gamla - dvs. nyttjarna - att man anstränger sig för att få resurserna att räcka till mycket. Det är inget självändamål att satsa extrapengar i form av skattehöjningar, men det låter nästan så på Vänsterpartiet. Det är tungt att betala höjda skatter. Kan man få mer valuta för pengarna, måste detta ändå vara bättre. Jag skulle också gärna vilja ha ett svar på den sista frågan som jag ställde om hur ni ser på omfördelningar inom systemet i enlighet med Kommunalekonomiska utredningens förslag, vilket skulle ge mer pengar till de mest utsatta områdena.
Herr talman! Att det är möjligt att höja produktiviteten i offentlig verksamhet är en sak. En annan sak är om Karin Pilsäter påstår att det inte finns något som helst samband mellan kvalitet och insatta resurser. I så fall lever Karin Pilsäter i en drömvärld. Det är möjligt att ge mera makt till de anställda inom offentlig verksamhet inom ramen för en solidariskt finansierad sådan. Det finns alla möjliga former för föräldramedverkan, elevmedverkan och engagemang för dem som är brukare inom vård, skola och omsorg. Men felet med Karin Pilsäters idéer är att de egentligen i grunden går ut på att ge de stora valmöjligheterna till just dem som har de tjocka plånböckerna. Jag vill avsluta med att svara på den sista frågan. Jag har varit kommunalpolitiker i Göteborg och i många år kämpat tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister för att omfördela pengar efter behov och då gett mera pengar till de mest utsatta skolorna och stadsdelarna. Detta har ständigt skett i strid med de borgerliga partierna, moderater och folkpartister, som alltid har kämpat emot och talat vackert om valfrihet. Men i grunden har det alltid handlat om att slå vakt om dem som redan innan hade det bra.

Herr talman! Regeringen har i en skrivelse, Skrivelsen är tillbakablickande och i allt väsentligt deskriptiv. Den innehåller inte några bedömningar av eller förslag om den framtida politiken i kommunsektorn. Regeringen har heller inte begärt något ställningstagande från riksdagens sida. Skrivelsen kan, i likhet med vad som har anförts i några av motionerna, bl.a. ses som ett led i riksdagens uppföljningsverksamhet. Nu har skivelsen tyvärr, både när det gäller motionerna och diskussionerna här i dag, utvecklats till något av en kommunalpolitisk allmän debatt. Det tror jag inte var meningen. Här har Lennart Hedquist talat om vårdköer som växer nu. Detta handlar om en skrivelse som beskriver verksamheten från de första åren på 90-talet t.o.m. 1994. Skrivelsen är värdefull som underlag för information och diskussion om den kommunala verksamheten. Låt mig i detta sammanhang säga att Lennart Hedquist nu sju gånger har sagt att den kommunala skatteutjämningen strider mot grundlagen. Jag tycker att han möjligen kunde få lov att säga att den enligt hans åsikt gör det. Men eftersom konstitutionsutskottet, Lagrådet och riksdagen har beslutat om detta skatteutjämningssystem tycker jag inte att Lennart Hedquist har rätt att säga att den strider mot grundlagen utan möjligen att han tycker det. När det gäller de reservationer som handlar om ytterligare uppföljningsinsatser anser jag, precis som utskottet också har skrivit, att flera av de önskemål som har framförts i motioner och reservationer är väl värda att överväga i det fortsatta arbetet inom uppföljningsverksamheten. Det gäller inte minst frågorna om de fördelningspolitiska och samhällsekonomiska effekterna av den omställning som pågår inom den kommunala sektorn. Men samtidigt får inte en sådan redovisning svälla ut och bli alltför svårläst och ohanterlig. Men i betänkandet skriver vi att det är väl värt att pröva ytterligare uppföljningsinsatser i dessa frågor, precis som Johan Lönnroth har skrivit i sin reservation 2. När det gäller flera av de moderata yrkandena, t.ex. i reservation 3 om åtgärder inom skolan, handlar det i stor utsträckning om moderat skolpolitik. Det går givetvis inte att ta ställning till något sådant med anledning av skrivelsen. Egentligen ifrågasätter jag om det är helt rätt att yrkandena har fått göras, eftersom detta är en skrivelse som är deskriptiv. Samma sak skulle man egentligen kunna säga om folkpartiets motion. Karin Pilsäter har här också hållit ett allmänt kommunalpolitiskt anförande, vilket jag inte tycker är rimligt med hänsyn till vad skrivelsen egentligen är ämnad för. Hon sade att folkpartiet skulle föra en politik som skulle ge fler jobb inom den kommunala sektorn. Efter att ha sett hur folkpartiet har styrt detta land, får man säga att resultatet var synnerligen magert. Det var väl så att arbetslösheten tre eller fyrfaldigades under folkpartiets tid i regeringen, så det var väl ett dåligt exempel. Vänstern har ställt krav på offentlighet när det gäller anställningsförmåner och styrelsearvoden för chefstjänstemän inom de kommunala bolagen. Konstitutionsutskottet kommer att ta upp frågorna om de kommunala bolagen och den kommunala kompetensen i ett kommande betänkande. Därför finns det inte skäl för oss att just nu vidta några åtgärder. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer. Ett ytterligare skäl för detta är att finansutskottet har berett konstitutions-, socialförsäkrings-, social och utbildningsutskotten möjlighet att yttra sig över skrivelsen. Konstitutionsutskottet och socialförsäkringsutskottet har avstått från möjligheten till yttrande, medan utbildningsutskottet och socialutskottet har avstyrkt de yrkanden i motionerna som berör respektive utskotts verksamhetsområde. Herr talman! Som jag sade är skrivelse 194 i huvudsak tillbakablickande och deskriptiv eller beskrivande, om ni så vill. Den innehåller alltså inga bedömningar eller förslag om den framtida politiken på kommunsektorn eller på olika kommunala verksamhetsområden. Herr talman! Det är bl.a. därför som jag yrkar avslag på motioner och reservationer och bifaller hemställan i finansutskottets betänkande FiU7, som innebär att regeringens skrivelse 1995/96:194 läggs till handlingarna.
Herr talman! Bo Nilsson säger helt riktigt att skrivelsen bör ses som en del av riksdagens uppföljningsverksamhet. I det här fallet handlar det om en uppföljning av vad som händer i den kommunala sektorn, som ju är av stor betydelse för staten och för riksdagen. Det är helt tydligt att skrivelsens beskrivning av utvecklingen företrädesvis sträcker sig fram t.o.m. 1994. Jag har understrukit att det i skrivelsen ges en mycket positiv bild av vad som föregick inom den kommunala sektorn under dessa år jämfört med den bild som socialdemokraterna försökte ge under sin tid som oppositionsparti i riksdagen. Det är bra att den rätta bilden kommer fram i skrivelsen. Men samtidigt är det en svaghet i uppföljningsverksamheten att när det pågår en diskussion ute i samhället om t.ex. de pånyttfödda vårdköerna - vilket är vad medborgarna talar om ute i kommunerna - så säger regeringen ingenting om detta. Det gör inte heller utskottets majoritet. Det är ju givet att uppföljningen inte får gå så långsamt att man inte hinner registrera negativa signaler, som t.ex. i fallet med vårdköerna. Bo Nilsson säger att jag hela tiden upprepar att den inomkommunala skatteutjämningen är grundlagstridig. Ja, det har vi från moderat håll sagt hela tiden. Nu har det bildats en parlamentarisk kommitté som vill ändra grundlagen. Det är väl alldeles uppenbart att kommittén bakom förslaget om grundlagsändring också inser att nuvarande system är grundlagstridigt. Vore det inte det, så skulle man ju inte lägga fram ett förslag om grundlagsändring.
Herr talman! Jag tycker att Lennart Hedquist fortsätter att missförstå innehållet i skrivelsen. Han säger att det är en svaghet att inte vårdköerna tas upp t.ex. Detta är ju en skrivelse som beskriver verksamheten i kommunerna några år tillbaka. Det är självklart så att i samband med budgetfrågor och i speciella propositioner kommer den kommunala verksamheten och den kommunala utvecklingen att tas upp. Men detta handlar ju om ett underlag till riksdagens uppföljning av den kommunala verksamheten, vilket skall ligga till grund för andra frågor, lösningar och förslag. Men regeringens skrivelse innehåller inte ett enda förslag utan bara en redovisning och utvärdering av den kommunala verksamheten. Jag tror att den här typen av skrivelse nästa gång kommer att presenteras i samband med vårpropositionen. Därmed får den en litet annorlunda karaktär. Då kan det hända att man kan göra en kombination med åtgärder inom den kommunala sektorn. Men den här gången är inte detta möjligt. Lennart Hedquist får ha vilken åsikt han vill om detta, men i riksdagen har vi fattat ett beslut om ett kommunalt skatteutjämningssystem. Det gjorde vi efter att ha hört Lagrådet och konstitutionsutskottet, som sade att det var möjligt att fatta detta beslut. Därför tycker jag fortfarande att Lennart Hedquist får lov att säga att han tycker att det är grundlagstridigt. Men jag tycker inte att han skall säga att riksdagen har fattat ett grundlagstridigt beslut. Möjligen är detta hans åsikt. I så fall tycker jag att han skall markera det.
Herr talman! Kommunalekonomiska kommittén har ju nu kommit fram till att grundlagen skall ändras på denna punkt, detta mot bakgrund av den diskussion som har förevarit i bl.a. Lagrådet om det grundlagsenliga i att fatta den här typen av beslut. Jag tycker självfallet inte att man skall ändra grundlagen, utan att man skall fatta ett grundlagsenligt beslut utifrån dagens grundlag. Sedan, Bo Nilsson, tror jag att det är fel om riksdagen bedriver uppföljningsverksamheten så långsamt att man i slutet av 1996 diskuterar vad som hände i kommunerna 1994. Det är inte en särskilt bra uppföljning. Regeringen borde redan i våras ha registrerat de pånyttfödda vårdköer som har uppstått på grund av en omlagd landstingspolitik ute i landet. Man borde ha sagt: Om detta tycker vi si och så, och vi kommer att lägga fram förslag som förhoppningsvis eliminerar vårdköerna. Men i stället passar man helt och hållet. Om ett av de stora problemen inom den kommunala sektorn i dag, nämligen de pånyttfödda vårdköerna, säger regeringen ingenting. Det gör inte heller utskottet.
Herr talman! I skrivelsen beskrivs verksamheten fram t.o.m. 1994. Det tycker jag att Lennart Hedquist borde förstå. Nu passar det helt plötsligt att ta fram kommittéerna. När Peter Eriksson gjorde det, passade det inte. Jag tycker att vi bör konstatera att denna skrivelse är en utvärdering. Vi vet att uppföljningsarbetet skall förbättras. Nästa gång tror jag att skrivelsen kommer i samband med vårpropositionen. Men just nu behandlar vi skrivelsen om den kommunala verksamheten t.o.m. 1994, och det borde även Lennart Hedquist acceptera.
Herr talman! Jag tycker ändå inte att det är så väldigt långsökt att drista sig till att dra en och annan slutsats av den här redovisningen, även om regeringen och majoriteten här i riksdagen inte har velat göra det - i varje fall inte de rimliga slutsatser som hade kunnat dras av redovisningen. Jag förstod, herr talman, att jag som representerar Folkpartiet inte borde borde få säga någonting över huvud taget eftersom arbetslösheten ökade medan mitt parti satt med i regeringen. Men med tanke på att arbetslösheten började öka radikalt redan under den regering som satt före vår, och sedan dessutom har ökat ännu mer sedan den nuvarande regeringen tillträdde, borde det i så fall vara ömsesidigt. Jag tror inte att det är något särskilt bra sätt att hantera diskussionen på. Skrivelsen beskriver i huvudsak de år då Folkpartiet och de andra borgerliga partierna styrde i riket och i många kommuner. Den visar att det i huvudsak har gått hyggligt att göra den stora strukturomvandlingen, men att det finns stora problem inom vissa sektorer. Ett problem är att det i framför allt de stora städernas förortsområden har blivit alltför tufft. Den slutsatsen drog vi för rätt länge sedan när vi föreslog en annan fördelning av kostnadsutjämningen. Jag vill ändå fråga: Oroas inte Bo Nilsson och socialdemokraterna av att kommunala skattepengar nu försvinner in i de kommunala bolagens svarta hål i stället för att gå till de viktiga verksamheterna? Oroas ni inte av att kommunala skattepengar så att säga försvinner i den återreglering som nu sker, alltså efter 1994, när man tar tillbaka entreprenader, konkurrens och fristående verksamhet? Det gör ju att man får mindre verksamhet för pengarna.
Herr talman! Det här med Folkpartiets insatser när det gäller sysselsättningen hör inte heller hemma i dagens debatt, och egentligen borde jag förbigå det. Men nu är det så, Karin Pilsäter, att vi i den här frågan faktiskt har satt upp ett mycket djärvt mål, och jag är helt övertygad om att vi kommer att uppnå det, nämligen att halvera arbetslösheten fram till år 2000. Det målet tycker jag att ni också borde ställa upp på, och därmed hjälpa till att reparera de skador som ni ställde till med under de år då ni styrde. Självklart oroas vi av utvecklingen i den kommunala verksamheten över huvud taget. Vi känner ju de kommunalpolitiker som nu sitter ute i landet och svettas över sina budgetar. Det är inget tvivel om att vi känner oro över det. Jag tror, som jag sade tidigare, att vi också är beredda att ta de konsekvenser som kan uppstå genom de svårigheter som kommunerna har.
Herr talman! I så fall var det en väldigt underlig konsekvens när ni tidigare i dag drev igenom att försvåra ytterligare för de fristående skolorna. Det kanske är något slags logik som överstiger den kvinnliga logiken. Jag tycker att det är onödigt att som en raspig grammofonskiva resonera om vad som är vems fel. Självklart ställer vi upp på målet att halvera den öppna arbetslösheten. Vi sätter upp ett djärvare mål än så. Vi tycker att det angelägna är att minska den totala arbetslösheten. Det är där vi vill sätta in de hårda stötarna. Vi tycker att det är tråkigt att regeringen verkar ha givit upp i den frågan. Det kommer i sin tur framöver att leda till ännu hårdare press på de kommunala budgetarna. Vilken ände det här skall ta vet jag inte. Vi får väl hoppas, herr talman, att socialdemokraterna någon gång samlar ihop sig och visar sig vara beredda att dra slutsatser av sina egna rapporter.
Herr talman! Karin Pilsäter fortsätter att tala om allt annat än skrivelsen. Nu gällde det fristående skolor, något som såvitt jag förstår inte hör hemma i det här ärendet. Jag tycker att vi bör hålla oss till skrivelsen. Det jag har yrkat bifall till är finansutskottets förslag.

Herr talman! Det här ärendet gäller alltså en skrivelse som beskriver vad som har hänt under senare år. Några oppositionspartier valde att motionera, en del väldigt flitigt, andra valde att inte motionera alls eftersom vi, när denna skrivelse kom, nyligen hade avslutat behandlingen av vårpropositionen i riksdagen. En stor del av vårpropositionen handlade ju om kommunerna. Där fanns det också redogörelser för utvecklingen inom den kommunala sektorn, framför allt i fråga om ekonomin. Jag håller med Bo Nilsson när han säger att vi borde samla beskrivningen av utvecklingen av den kommunala ekonomin och kommunsektorn över huvud taget just till vårpropositionen, så att vi kan behandla frågorna i ett samlat sammanhang och inte som nu splittra dem enbart på vissa motioner och inte andra. Från Miljöpartiets sida har vi självklart en mängd synpunkter på den kommunala sektorn. Jag skall inte ta upp dem alla nu, det vore omotiverat med hänsyn till att detta bara är en skrivelse. Självklart vill vi gärna se bättre analyser än de som finns i just den här skrivelsen. Inte minst gäller det de sociala effekterna inom kommunsektorn till följd av den statliga budgetsaneringen. Det är någonting som vi har efterlyst förut, i samband med vårpropositionen, vi efterlyser den nu i samband med budgeten och det borde ha kunnat finnas med i denna skrivelse. Vi anser också att det är väldigt viktigt att staten för en annan politik i fråga om den kommunala ekonomin. Det var vi inne på litet grand i den tidigare debatten i dag, den som handlade om det här med restriktioner för kommunala skattehöjningar. Det finns något av en grå zon mellan stat och kommun när det gäller vilka åtaganden och förpliktelser de två skall ha. Det finns en glidning på den punkten. Staten har i praktiken pressat över en del av budgetsaneringen på kommunerna. Det tycker vi från Miljöpartiets sida har varit en felaktig politik, för den slår just mot välfärdens kärna; mot skolan, mot barnomsorgen och mot vården. Det är något av en felaktig prioritering. Det är bekvämt för staten, för man slipper många av de svåra och hårda besluten, men det gör inte att verkligheten blir bättre. Vi återkommer dock, herr talman, till alla dessa förslag i samband med budgeten och med att vi behandlar kommunsektorn i propositionssammanhang.

Fru talman! Det är på tiden att något görs åt den segslitna frågan om bidragsförskott - eller underhållsstöd, som benämningen nu föreslås bli. Frågan om stödet till barn vars föräldrar inte sammanbor har utretts i flera olika utredningar - fem eller sex stycken - utan att regering och riksdag någonsin har kommit till skott. Det handlar dock om kostnader för staten om ca 3,3 miljarder kronor per år, kostnader som under de senaste fem åren har ökat med ca 1,1 miljarder. Det förhåller sig också så, att stöd i vissa fall utgår till föräldrar och barn som de facto inte behöver det. Vid den hearing som utskottet genomförde den 18 augusti uppgav Riksrevisionsverket att det troligen handlar om ca 745 miljoner kronor som utbetalas till icke behövande, dvs. familjer där vårdnadshavaren eller barnet har inkomster som gör att de egentligen inte behöver någon inkomstutfyllnad. Detta är faktiskt ganska uppseendeväckande, när vi vet att s.k. kärnfamiljer har fått vidkännas ganska hårda besparingar under de senaste åren. Tyvärr kommer vi inte heller med regeringens förslag ifrån detta missförhållande, men låt oss hoppas att vi når den besparing om ca 1,1 miljard kronor år 1997, 1,5 miljarder år 1998 och 1,8 miljarder år 1999 som regeringen räknar med att åstadkomma genom att det ställs större krav på återbetalning från den underhållsskyldige. Inte ens regeringen tycks emellertid vara säker på den saken. Låt mig slå fast: Vi moderater anser att det är föräldrars plikt att svara såväl ekonomiskt som vad gäller vård och fostran för de barn de sätter till världen. Vi ställer upp för de besparingar som föreslås, eftersom de är nödvändiga av ekonomiska skäl. Detta innebär dock inte att vi är nöjda med förslagets utformning. I ett särskilt yttrande som vi gör tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna beklagar vi det faktum att det förslag som läggs fram gör att sambandet mellan de civilrättsliga reglerna om underhållsbidrag och den offentligrättsliga regleringen av underhållsstöd minskar i omfattning. I diskuteras nämligen den nuvarande samordningen mellan systemen och lämnas förslag till olika lösningar för att behålla samordningen mellan föräldrabalkens regler och reglerna för bidragsförskott, men med undvikande av de nu negativa verkningarna av denna samordning. Genom en samtidig beredning av denna utredning och det förslag vi nu skall behandla hade flera av de negativa verkningar som vi befarar kunnat undvikas. Regeringen hänvisar till att tidsbrist lagt hinder i vägen för en sådan samtidig beredning, men denna ursäkt är knappast hållbar. Nu kommer den civilrättsliga frågan om underhållsbidrag och umgängesresor att behandlas först nästa år, och detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Lagutskottet har i sitt yttrande till socialförsäkringsutskottet faktiskt gett oss moderater rätt i att det finns en betydande risk för att föräldrabalkens grundläggande principer om föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn kommer att urholkas med det nu föreliggande förslaget. Att frikoppla reglerna om underhåll enligt föräldrabalken helt från bestämmelserna om underhållsstöd innebär en risk för att det saknas incitament för parterna att i framtiden träffa civilrättsliga avtal om underhållsbidrag. Den underhållspliktige föräldern kommer ju inte att betala sin skuld till barnet utan till staten. Detta kan komma att innebära att fler föräldrar än i dag kommer att söka underhållsstöd, och besparingarna riskerar i så fall att bli betydligt mindre än vad som beräknats. Vi moderater anser att det föreliggande förslaget medför så många nackdelar att regeringen bör överväga ett nytt förslag och att avskaffa hela systemet vid den noggranna uppföljning som har utlovats efter dagens beslut. Grundprincipen för barns underhåll skall vara att föräldrarna aldrig kan komma ifrån sitt försörjningsansvar. För att inte ett avskaffande av bidragsförskottet skall innebära att det offentliga ger incitament för separation anser vi att socialtjänsten bör pröva de ärenden där den underhållsskyldige inte kan betala eller där faderskapet är okänt. Det kommer då att bli en inkomstprövning i varje enskilt fall, vilket ger systemet en mer fördelningspolitiskt rättvis profil. Stödet kommer att gå till dem som bäst behöver det. I de fall då den underhållsskyldige inte kan betala adderas skulden på samma sätt som skatteskulder. De medel som kommer in går till den kommun som betalat ett eventuellt bidrag. Om socialbidrag inte betalas ut, trots att underhållsbidrag inte utgetts, kommer pengarna att gå till barnet och inte till staten. Vi kan då behålla grundprincipen att pengarna går till de egna barnen. Skulden till de egna barnen bör vara den viktigaste av alla att betala. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Vid utskottets hearing framkom faktiskt från flera håll, inte minst från Riksrevisionsverket, att det är en brist att det inte förekommer någon behovsprövning mot vårdnadshavarens eller barnets ekonomi. Vi moderater anser att det bör förekomma en sådan behovsprövning. Det får inte vara så att staten på sätt och vis gynnar familjesplittring framför familjer med sammanlevande föräldrar. Vi anser alltså att såväl underhållsstödets förskottsdel som utfyllnadsbidraget bör behovsprövas. Vi framför detta i reservation nr 3. I den utredning som föregick propositionen föreslogs ett grundavdrag om 48 000 kr på den underhållsskyldige förälderns inkomst. Regeringen har nu i propositionen halverat detta förbehållsbelopp till 24 000 kr. Detta kan resultera i att återbetalningsskyldiga föräldrar kan få en skuld som är större än förbehållsbeloppet om det blir fråga om indrivning. Vi anser att det är riktigt att den underhållsskyldige föräldern själv får behålla mer av sin inkomst och på så vis ges större möjligheter att klara både sin försörjning och sin betalningsskyldighet. Vi bör inte pressa vederbörande alltför hårt. Detta skulle också ge ett ökat utrymme för t.ex. umgängesresor. Det är oroande att regeringen inte tycks vara på det klara med vad det framlagda förslaget kan ge för effekter. På s. 55 i propositionen sägs att det "går inte att göra någon bedömning av vilka konsekvenser de nya reglerna får för de underhållsbidragsskyldiga föräldrarna utan att göra beräkningar i ett representativt och tillräckligt stort urval av verkliga fall. Någon sådan jämförelse har inte gjorts." Det är naturligtvis en brist i förslaget. Vid utskottets hearing sade emellertid Riksförsäkringsverkets representant att man mycket noga skall följa utvecklingen och att man ganska snart, faktiskt redan i början av nästa år, kan ge en säkrare bedömning av sparbetinget. Vi redovisar vår uppfattning i reservation nr 9 tillsammans med Miljöpartiet. Fru talman! Utöver vad jag nu har sagt har vi moderater uppmärksammat utskottet på en fråga som gäller en tidigare dom i Högsta domstolen. Vi har fått utskottsmajoriteten med på en skrivning om att beslut om återbetalningsskyldighet inte skall meddelas bl.a. i de fall när underhållsskyldighet enligt föräldrabalken har fastställts i form av ett engångsbelopp. För att övergången till det nya systemet inte skall få orimliga konsekvenser, anser utskottet att återbetalningsskyldighet inte skall fastställas om domstol konstaterat att annan förmögenhetsöverföring har skett till barn som är att jämställa med underhållsbidrag i form av ett engångsbelopp, i varje fall då överföringen skedde innan det nya förslaget om underhållsstöd trätt i kraft. Det är förmodligen inte många ärenden detta gäller, men det är en viktig rättssäkerhetsfråga. Vi fäster stor vikt vid att det beslut som vi förmodligen skall fatta i morgon kommer att följas upp mycket noga av regeringen. Det har ju utlovats i propositionen och också vid vår hearing. Det kommer säkert att uppstå en hel del frågetecken, och vissa saker måste kanske rättas till under resans gång. Vid ett besök hos försäkringskassan i Kristianstad, som jag helt nyligen gjorde tillsammans med den moderata socialkommittén, uttalade man oro t.ex. över att systemet kunde få mycket negativa effekter när det gäller de mest betalningssvaga. Det blir också ytterligare skäl att åter se på ärendet när den civilrättsliga lagstiftningen om umgängesrätten kommer på bordet nästa år.

Fru talman! Det är föräldrarna som har det gemensamma ansvaret för barnens bästa. Vid en separation är det därför viktigt att det ansvaret uppfylls också i fortsättningen. Det handlar om barnets vård och fostran, umgänge, fördelningen av det ekonomiska ansvaret osv. I det förslag som nu behandlas, om underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, föreslås en rad förändringar. Tanken är att det skall bli lättare att hantera, men det skall också ge stora besparingar till staten. Utgångspunkten är enligt propositionen att det skall bli en mer rättvis fördelningsprofil. De med höga inkomster skall betala mer, medan de med lägre inkomster skall få en mindre höjning. I dag är det litet svårt att se hur detta kommer att slå. Det finns farhågor om att de med normallön ändå får en relativt stor höjning i jämförelse med en höginkomsttagare. Jag ställer helt upp på att det är båda föräldrarna som har det ekonomiska ansvaret för barnens försörjning. Men det får inte bli så att den underhållsskyldige inte klarar sin egen försörjning. Det här måste noga följas, och eventuella felaktigheter måste också kunna rättas till. I Centerpartiet anser vi också att man skall beakta vårdnadshavarens inkomster när det skall beviljas utfyllnadsbidrag. Vi anser inte att det är statens uppgift att betala ut ett utfyllnadsbidrag om vårdnadshavarens inkomster är höga och därmed täcker barnens försörjning. I äktenskapet är det ju båda föräldrarnas inkomster som går till barnens försörjning. Det här kanske inte blir någon stor besparing för staten, men den är värd att beakta. Det handlar också om psykologi. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 4. För övrigt yrkar jag bifall till propositionen.

Fru talman! En separation mellan två vuxna människor som har gemensamma barn är i nästan alla fall en smärtsam och svår process. Det är en process som väldigt många människor genomgår i vårt moderna samhälle. En hushållsekonomi som fungerar och möjliggör att försörja sig själv och det eller de barn föräldrarna har ansvar för är en grundläggande förutsättning för att man skall kunna förverkliga andra möjligheter i livet. Samhällets stöd till barnfamiljerna möjliggör för de allra flesta av dessa familjer att hamna ovanför ett fattigdomskriterium. Det nu gällande systemet för samhällets stöd till barn med särlevande föräldrar är förknippat med en rad svåra och oönskade problem. Konstruktionen med ett garanterat stöd från det allmänna och de civilrättsliga reglerna om fastställande av underhållsbidrag leder i vissa fall till mycket märkliga konsekvenser. Utformningen medför bl.a. att samhällsstödet blir olika om barnet bor hos den av föräldrarna som har den högsta eller lägsta inkomsten, trots att föräldrarna enligt föräldrabalken har ett gemensamt ekonomiskt ansvar. Om den bidragsansvarige föräldern ökar sin inkomst, och därmed borde kunna betala mer än vad som fastställts tidigare, har det inte funnits någon anledning att förnya eller skriva om avtalet om underhåll, eftersom boföräldern ändå alltid är garanterad sina 1 173 kr av staten. De nämnda exemplen är bara några av de brister som finns i dagens system. Regeringens proposition är dock ett lovvärt försök att åtgärda några av dessa brister. Tyvärr har regeringen valt att inte, som tidigare utlovats, redovisa sina ställningstaganden till Underhållsbidrags och bidragsförskottsutredningens betänkande SOU 1995:25 samtidigt med förslaget till nya regler för samhällets stöd. Vi anser att detta är en allvarlig brist, eftersom den grundläggande tankegången bakom dagens system, att föräldrarna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen även då föräldrarna inte lever ihop, inte bibehålls utan ersätts med att den förälder som inte bor ihop med barnet ges en skyldighet mot det allmänna att "återbetala" delar av eller hela samhällsstödet. Fru talman! Folkpartiet liberalerna ställer sig avvisande till propositionens principiella lösningar och förordar i stället ett reformerat system för underhållsbidragets fastställande och förändrade regler för det utfyllnadsbidrag som skall utgå till de barn som är i behov av ett ekonomiskt stöd utöver barnbidrag och bostadsbidrag. Vi ser det som angeläget att det även framdeles kommer att finnas ett sådant stöd, så att inte många av boföräldrarna tvingas förlita sig på det yttersta skyddsnät som socialbidraget utgör. Vi anser att det är fel, som regeringen nu föreslår, att frikoppla ansvaret för den underhållsskyldige föräldern från föräldrarnas gemensamma ansvar för barnen - ett ansvar som ju också slås fast i föräldrabalken. Det är enligt vår mening detta gemensamma ansvar som skall vara gällande även om båda föräldrarna inte bor ihop med barnet. I regeringens förslag är det dessutom så att den underhållsskyldige föräldern inte betalar sin del av underhållsstödet till barnet utan "återbetalar" det till försäkringskassan. Att den underhållsskyldige föräldern betalar till kassan kan vara motiverat av flera skäl, exempelvis av administrativa skäl, men det bör inte vara förstahandslösningen. Det är, som några remissinstanser påpekat, bättre om föräldern betalar direkt till det egna barnet och inte till en myndighet. Utöver dessa grundläggande invändningar mot regeringens förslag finns ett antal brister i propositionen - något som även en del av remissinstanserna påpekat. Det är bl.a. följande: - att inte den ekonomiska förmågan hos boföräldern beaktas vid utbetalning av samhällsstödet, - att inte ställning tas till umgängesresor, - att inte återbetalningsskyldighet fastställs och dessutom räntebeläggs trots att beloppen inte går att driva in på grund av underhållsförälderns bristande ekonomiska resurser, - att oklarhet råder när man skall använda föräldrabalkens bestämmelser vid beräkning av underhållsbidrag, samt - att fler föräldrar hamnar inom systemet. Fru talman! Vår utgångspunkt är densamma som föräldrabalkens, dvs. föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn och den gemensamma ekonomiska skyldigheten att sörja för barnens ekonomiska behov. När föräldrarna av någon anledning inte klarar att sörja för sina barn upp till den nivå som Socialstyrelsen enligt Konsumentverkets beräkningar har kommit fram till är rimliga schablonbelopp, är det dock det allmännas ansvar att gå in och försörja barnen så att de når upp till den rimliga försörjningsnivån. Detta stöd skall dock inte vara generellt utan behovsprövat, eftersom det förhoppningsvis endast kommer att behöva användas mer sparsamt än i dagens system. Vi förordar en modell som tar hänsyn till behoven och där utfyllnadsbidraget just fyller ut den del mellan barnets behov och vad de båda föräldrarna och eventuella styvföräldrar kan betala. Vi tycker dock att det är riktigt att skärpa kravet på återbetalning, som föreslås i propositionens avsnitt 5.5. Det är även viktigt att skärpa bestämmelserna om styvföräldrars ekonomiska ansvar för sina styvbarn, så att de gäller även för situationer där de biologiska föräldrarnas ekonomiska insatser inte räcker för att ge barnet en försörjning motsvarande den nivå dagens bidragsförskott ger. Vi förordar att den nuvarande modellen för beräkning av underhållsbidrag ersätts med den modell som förespråkas i betänkandet SOU 1995:26, en s.k. nettokvotdelningsmodell. När underhållsstödet till barnet skall bedömas måste man utgå från barnets behov. Detta behov bör man som i dag beräkna utifrån schabloner som motsvarar vad ett barn i en viss ålder kostar. Utfyllnadsbidrag bör inte utgå om barnet på grund av egna inkomster eller tillgångar saknar behov av underhåll från föräldrarna. Ej heller bör utfyllnadsbidrag utgå om föräldrarna själva har förmåga att försörja sina barn. Vi anser också att ansvaret för en make/maka inte får gå före ansvaret för barnet, därför skall inte makes eller sambos försörjningsbehov beaktas när förbehållsbeloppet bestäms. Likaså är det vår uppfattning att förbehållet för hemmavarande barn skall avskaffas. Det finns enligt vår mening ingen anledning till att barn skall särbehandlas, hemmavarande barn och icke hemmavarande barn skall inte behandlas olika. Som jag tidigare nämnt anser vi att en behovsprövad modell för utfyllnadsbidraget är motiverad på detta område i stället för en generell modell. En sådan modell måste ta sin utgångspunkt i barnets behov av underhåll från föräldrarna. Har barnet egna inkomster eller föräldrarna sådana ekonomiska resurser att de kan försörja sina barn själva skall inte rätten till utfyllnadsbidrag prövas. Har man däremot inte denna försörjningsmöjlighet skall rätten till utfyllnadsbidrag prövas. Det bör då motsvara skillnaden mellan barnets behov av underhåll och vad föräldrarna skall skjuta till enligt bestämmelserna i föräldrabalken. Först beaktas barnets behov av underhåll, sedan beaktas underhållsbidraget, därefter beaktas boförälderns andel av försörjning och sedan bedöms det om det föreligger en brist eller ej. Fru talman! Sammanfattningsvis innebär våra principer att barn är föräldrars gemensamma ansvar även efter en separation mellan föräldrarna. Samhällets stöd till barn med särlevande föräldrar bör inskränkas till ett behovsprövat utfyllnadsbidrag. Underhållsbidraget bör beräknas efter den s.k. nettokvotsmodellen. Vissa förbehåll bör avskaffas. Jag anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med en ny proposition som utgår från de principer för stöd till barn till särlevande föräldrar som vi har redovisat i vår motion Sf27. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till vår reservation nr 1.

Fru talman! Jag är ny här i riksdagen och har därför inte när det gäller förslaget om underhållsstöd deltagit i hela processen fram till dagens debatt och beslut. Diskussionen om underhållsstöd tycker jag i mångt och mycket har inriktats på ekonomiska frågor och möjligheten att hitta godtagbara tekniska lösningar. Men jag skulle ändå vilja börja med att prata om barnen. 75 % av alla barn i Sverige lever med båda föräldrarna. Det är alltså ca 25 % som inte lever med båda föräldrarna. Enligt barnombudsmannen skulle det röra sig om drygt 470 000 barn i vårt land. Det är alltså många barn som varje år får uppleva att föräldrarna går isär. Det är naturligtvis en mycket uppskakande upplevelse för barnet. Många kan uppleva att hela deras världsbild och trygghet rasar samman. Vi vet också att barnen efter en skilsmässa i många fall tappar kontakten med någon av föräldrarna. Det är viktigt att barn blir sedda, att man verkligen lyssnar till dem och tar till sig deras behov. Vid en skilsmässa fokuseras mycket kring föräldrarnas situation, t.ex. när det gäller ekonomiska frågor eller praktiska problem. Det är ingenting som vi skall skuldbelägga föräldrarna för, en separation är också ett mycket stort ingrepp i deras liv. Men jag vill ändå ta upp vikten av att barnen blir sedda utifrån det faktum att det i dag görs väldigt stora nedskärningar i kommuner och landsting. I skolan minskar man på elevvårdande insatser eller tar bort dem helt. Större klasser och minskade resurser inverkar inte bara menligt på undervisningsresultatet utan också på skolans möjlighet att uppmärksamma barn som är i behov av hjälp och stöd. Inom landstingets verksamhet får de barnoch ungdomspsykiatriska klinikerna allt svårare att med krympande budgetar svara mot ett ökat behov. Regeringen lade i samband med höstens budget fram en s.k. barnbilaga kallad Barn i dag. Även om den inte riktigt kunde leva upp till att vara en konsekvensanalys av de senaste årens politiska beslut, uppfattar jag den som ett försök att föra in barnens perspektiv i de olika frågorna. I fråga om underhållsstöd tycker jag därför att en belysning av det här slaget har sin givna plats. Fru talman! Vänsterpartiet har deltagit i arbetet med det nya underhållsstödet. Vi ställer oss bakom grundprinciperna i det förslag som finns i betänkandet, alltså att betalning av underhållsstöd kopplas till den underhållsskyldiges betalningsförmåga och att detta är en angelägenhet mellan staten och den underhållsskyldige. Vi är dock mycket tveksamma till om sparmålet som satts upp verkligen kan uppfyllas. Det har vi påpekat i flera sammanhang. Det är väldigt viktigt att en fortlöpande uppföljning görs av reformen, inte minst för att vi skall kunna förvissa oss om att underhållsskyldiga med lägre inkomster inte får en alltför tung börda att bära. Det måste finnas utrymme att göra justeringar för att få systemet så fördelningspolitiskt rättvist som möjligt. Vänsterpartiet har flera gånger påpekat detta i arbetet med reformen. Nu finns skrivningar i betänkandet om att reformens effekter på föräldrarnas ekonomiska situation måste följas upp. Det är oerhört viktigt att detta görs, för syftet med reformen är att poängtera båda föräldrarnas ansvar för barnets försörjning, inte stjälpa någon. I så fall vore reformen helt förkastlig, inte minst utifrån barnens synvinkel. Det är tråkigt att frågan om umgängesresor inte har behandlats i samband med underhållsstödet. Kostnader för resor kan naturligtvis få stor betydelse för föräldrarnas ekonomiska situation. Men brådskan att av besparingsskäl lägga fram ett förslag har tydligen gjort att detta inte har kunnat beaktas. Det är bara att beklaga. Då detta kommer att behandlas - det blir förmodligen nästa år - måste vi hitta en lösning där ekonomin aldrig får lägga hinder i vägen för att barnet skall kunna upprätthålla en god kontakt med den förälder som inte bor på barnets bostadsort. Fru talman! I propositionen sägs att försäkringskassan årligen bör pröva den underhållsskyldige förälderns återbetalningsförmåga och anpassa förmågan till aktuella förhållanden. Vi har inget att erinra mot detta, men lika självklart tycker vi att det vore att det utbetalda underhållsstödet indexuppräknades. Vidare har vi synpunkter på preskriptionstiden, eftersom reformen betonar båda föräldrarnas ansvar att bidra till sina barns försörjning vill vi utsträcka preskriptionstiden till att gälla tills dess den underhållsskyldige går i pension. Försäkringskassorna måste också få en mer aktiv del i arbetet med att förebygga fusk. I dag får man många gånger lita på helt anonyma angivelser. Vi anser inte att det är en lyckad utveckling. Vänsterpartiet kommer i samband med att budgetpropositionen behandlas att föreslå ökade resurser till försäkringskassorna. Fru talman! Jag är nu tillbaks där jag började, hos barnen. Vi får aldrig i den här debatten, som handlar om att fördela försörjningsbördan rättvist mellan föräldrarna, glömma bort barnen. Vi måste kunna leva oss in i hur det känns att ha en förälder som bor långt bort från den egna bostadsorten. När frågan om umgängesresor kommer upp hoppas jag att vi blir överens om att det inte skall finnas några hinder för att barnet skall kunna umgås med den förälder som bor bortanför bostadsorten. Vi måste också kunna leva oss in i hur det känns både för barnen och föräldrarna i hushåll där tillgångarna är knappa och besök hos socialen blir allt vanligare. Som bekant tvingas alltfler ensamföräldrar, men också alltfler ensamboende, att uppsöka kommunernas socialkontor. Att komma till rätta med dessa problem kräver i och för sig sin egen mässa, men jag tycker att det finns all anledning att de här problemen nämns här. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 6

Fru talman! I FN:s barnkonvention framhålls att i alla åtgärder som på något sätt berör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Vid en separation mellan ett barns två föräldrar är det avgörande att föräldrar och samhälle tillsammans orkar hålla barnets behov centrala. Så vad har ett barn behov av vid en separation? Jo, att kunna hålla kontakten med båda sina föräldrar. Det är naturligtvis vad barnet helst av allt vill. Därför anser Miljöpartiet att den nya lag om underhållsstöd som regeringen presenterat på alla plan måste genomsyras av ett barnperspektiv. En väg att uppnå detta är att undersöka hur den nya lagens innehåll på punkt efter punkt kommer att möjliggöra eller försvåra för ett barn att få ett tillfredsställande umgänge med sina föräldrar. Alltför få föräldrar i vårt land har i dag möjlighet att efter en separation fullgöra sin försörjningsplikt gentemot sina barn. Därför finns i flertalet separationer där barn är inblandade även försäkringskassan och kanske familjerättsbyrån inblandade som tredje eller fjärde part. Dagens system med parallella processer för fastställande av bidragsförskott och underhållsbidrag har under en längre tid fungerat otillfredsställande. T.ex. har RRV funnit att ett omfattande statligt stöd utgår till barn vars föräldrar egentligen har förmåga att fullt ut försörja sina barn. Enligt RRV gäller detta så många som 38 % av samtliga underhållsskyldiga. Lagen om underhållsstöd är därför i stort sett en betydande förbättring. I den nya lagen betonas föräldraansvaret ytterligare, och samtliga led i den svåröverskådliga procedur som det är att söka, fastställa och erhålla underhållsbidrag och bidragsförskott förenklas. Vi ställer oss därför i huvudsak bakom regeringens förslag, men vi kommer att förtydliga vår inställning på ett antal punkter. Ett helt nytt system som den lag som nu föreslås kräver en noggrann uppföljning så att eventuella barnsjukdomar inte tillåts bli permanenta. Regeringen har lovat att återkomma med förslag om hur situationen skall lösas för föräldrar som dras med höga resekostnader för att kunna ha umgänge med sina barn. Det är viktigt att regeringen skyndsamt belyser problemet. Om föräldraansvaret skall poängteras så att de underhållsskyldiga i ökad omfattning får betala högre belopp än i dag kan eventuellt möjligheterna till umgänge med barnet riskeras. Den del av överskottet som tas i anspråk för att erlägga underhållsstöd får inte medföra att den underhållsskyldige efter fullgörandet av sina ekonomiska plikter inte har möjlighet att betala resa och uppehälle för sitt barn så att de faktiskt kan träffas. Detta gäller i allra högsta grad barn som är så små att de måste antingen hämtas eller åtföljas av boendeföräldern. Där samhället har ett starkt intresse av att se till att föräldrar själva klarar av att försörja sina barn har samhället också en moralisk skyldighet att skydda ett kanske redan ömtåligt förhållande mellan förälder och barn. För förskolebarn är dessutom kvalitet i umgänget överensstämmande med kvantitet i tid. Ett stort ansvarstagande från föräldrarnas sida, t.ex. i form av växelvis boende, skall därför på alla vis underlättas där det är möjligt. Fru talman! I den promemoria som ursprungligen presenterade förslaget om ett nytt underhållsstöd låg det grundavdrag som den underhållsskyldige skall få göra innan underhållsstödets storlek beräknas på 48 000 kr per år. I regeringens lagförslag har beloppet halverats. Detta drabbar främst underhållsskyldiga med låga inkomster. Miljöpartiet anser att det ursprungligen föreslagna grundavdraget ger underhållsskyldiga i de lägre inkomstskikten möjlighet att med det överskott som uppstår skapa ekonomiskt utrymme för resor och umgänge med barnen. Vi anser därför att promemorians ursprungliga grundavdrag på 48 000 kr per år måste ersätta regeringens förslag. Regeringens förslag innebär att den underhållsskyldige skall betala ett visst bidrag som andel av sin bruttoinkomst. Detta har emellertid en allvarlig nackdel för de fall där omkostnaderna för inkomstens förvärvande är höga och där således den beskattningsbara inkomsten är avsevärt lägre. Det kan t.ex. gälla dem som bor i glesbygd och som måste göra långa pendlingsresor för att kunna försörja sig. Regeringen bör därför pröva om underhållsstödet i stället skall beräknas som andel av beskattningsbar inkomst. Vi har inget yrkande här, men det är något man bör fundera på. Eventuellt borde även studieskulder medföra rätt till avdrag på liknande sätt. Regeringens förslag innebär att den bidragsskyldige föräldern får betala mer i underhållsstöd om hans eller hennes inkomster ökar och mindre om inkomsten minskar. Det är självklart och tydligt och därför bra. Det är också bra att hänsyn tas till barnens inkomst vid beräkning av det underhållsstöd som den bidragsskyldige föräldern skall betala. Även boförälderns inkomster kan dock förändras, och om de förändras mycket bör man ta hänsyn till detta. Vi anser att det finns starka skäl för att närmare pröva om inte boförälderns inkomst skulle påverka den bidragsskyldiges underhållsstöd. Det här betänkandet är väldigt tekniskt, men det är viktigt att man talar tydligt om de här sakerna. Slutligen vill jag bara säga att det känns bra att vi nu skall förändra ett system som alltför länge bäddat för godtycke. Uppföljningen av utgivet underhållsstöd blir rättvisare. Återbetalningen blir schabloniserad. Vad vi i Miljöpartiet hade velat förbättra i lagförslaget är fördelningsprofilen. Ett höjt grundavdrag hade förbättrat förslaget ur de lågavlönades synvinkel. Men vi får nog anledning att återkomma i frågan, och till dess är dagens lagförslag ett steg på rätt väg. Jag står bakom samtliga reservationer där Miljöpartiet är med men yrkar bifall endast till reservation

Fru talman! Förslaget om underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar har som jag ser det både plus och minus i sig. När man går igenom förslaget har man alltså anledning att på sina håll skriva plus i kanten och på sina håll minus. Eftersom det alltid är trevligt att vara positiv vill jag börja med att tala om var jag tycker att man har anledning att sätta plus. En viktig sak är att det ger rätt signal om att föräldrarna själva har det ekonomiska ansvaret för sina barn. Som mamma och pappa har man föräldraansvaret, och det inkluderar det ekonomiska. Det är inte staten eller kommunen utan det är man själv som i första hand har ansvaret. Ett annat plus med förslaget är att man kommer till rätta med de negativa verkningar vi har i dag av samordningen mellan reglerna om underhållsbidrag och reglerna för bidragsförskott. Ett annat plus är att man uppnår en besparing i statens finanser. Jag tror att man kan ha anledning att känna viss osäkerhet om huruvida den besparing uppnås som regeringen har förutskickat, men en besparing blir det. Det är också positivt. En annan sak som är positiv med förslaget, fru talman, är att det är ett enkelt system. Det ser jag som en av de stora fördelarna med det. Man kan som förälder sitta hemma vid köksbordet och räkna ut vad man faktiskt blir skyldig att betala - om man nu går in under det här regelsystemet. Vi skall nämligen också ha klart för oss att det inte är det här man skall ta till i första hand. Det är bara om man som separerande föräldrar inte kan komma överens och göra upp med varandra om hur man skall dela på det ekonomiska ansvaret som man skall kunna gå in under det här. Vad är det då som jag och vi kristdemokrater tycker är negativt med det här? Vad har vi för minus i kanten? Jo, det har vi speciellt för att man inte tar hänsyn till vårdnadshavarens ekonomi. Det blir skärpta krav på underhållsskyldiga, men trots detta, trots de stora krav som läggs på underhållsskyldiga, kommer ändå staten att betala ut pengar till boföräldrar som inte har något behov av det. Vi kristdemokrater är kritiska till att ett utfyllnadsbidrag skall utgå även när behov inte föreligger. Detta kan inte vara rätt signal med de ekonomiska omständigheter som vi lever under när det gäller statsfinanserna. Vi accepterar alltså att en förälder alltid skall betala när han eller hon kan, oavsett om den andra föräldern tjänar miljoner. Det spelar ingen roll. Man skall ha ett föräldraansvar. Men staten skall inte betala utfyllnad när det inte behövs. Det vänder vi oss verkligen starkt emot. Det är då naturligtvis viktigt att man kan införa ett sådant system utan att man får höga marginaleffekter och höga administrationskostnader, men det är också viktigt att vi har ett system som kan vara legitimt och som vi kan uppleva som rättvist. Därför är det här en mycket viktig fråga. Jag yrkar därför bifall till reservation 4. Det finns också andra brister. Vi har velat göra en del tillkännagivanden till regeringen också på andra punkter. Vi ser det som en stor brist att regeringen inte har tagit tag i resekostnadsfrågorna, och vi har i vår reservation velat påpeka vikten av att mycket skyndsamt komma tillbaka till riksdagen med det. Det får nämligen inte ske att en underhållsskyldig inte har råd att utnyttja sin umgängesrätt på grund av höga resekostnader. Här kan vi inte vänta länge, utan här måste en snabb lösning komma till stånd. Det är barnets behov av kontakt med och närhet till den underhållsskyldige föräldern som måste stå i centrum. Vi diskuterar också i vår motion frågan om kostnader för barn i olika åldrar. Kostar de lika mycket? Ja, säger en del, om man räknar in barnomsorgskostnader. Nu har alla inte den typen av kostnader; det är inte 100 % av barnen för vilka man har barnomsorgskostnader. Men vi menar att det finns särskild anledning att titta på ensamstående med tonårsbarn. De kan ha stora problem eftersom tonårsbarnen inte har möjlighet att bidra med inkomst under sommarmånaderna när man inte har något stöd från det allmänna. En annan mycket viktig fråga som jag vill ta upp är uppföljningen. Där har vi också en reservation som jag yrkar bifall till, reservation nummer 8. Vi anser nämligen att det är en stor brist att regeringen inte har gjort den typ av undersökningar som gör att man i förväg kan uttala vilka konsekvenser detta får. Här sätter vi faktiskt - det måste man erkänna - ett försökssystem i sjön, och så får vi se efteråt vilka konsekvenserna blir. Detta är inte bra, men som litet oppositionsparti har man inte utredningsresurser för att lägga fram ett alternativt förslag som man kan vara säker på är bra. Därför ställer jag ändå, med tvekan, upp på det här, men jag vill uttala en kraftfull reservation när det gäller uppföljningen. Här når vi inte de fördelningspolitiska målen. Här gäller det att regeringen kommer med justeringar när man har sett vilka konsekvenserna blir.

Fru talman! "Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. - Barnets bästa skall för dem komma i första rummet". Så står det i barnkonventionens artonde artikel. Jag tycker det finns anledning att börja där när vi debatterar samhällets ansvar för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar. Det måste vara utgångspunkten för vår diskussion här i dag - det har ju också glädjande nog de tidigare inläggen visat - att det är föräldrarna som har ansvar för sina barn. Lägg särskilt märke till vad konventionen säger om att ansvaret för barnets bästa skall komma först. Vid en separation är det mycket man skall lösa. Föräldrarna skall komma överens om vem som skall ha ansvar för omvårdnaden av barnet. För enkelhetens skull talar jag om barnet, men det är ju viktigt att komma ihåg att det ofta handlar om flera barn. Det blir emellertid allt vanligare med gemensam vårdnad. Då en förälder får ensam vårdnad skall man också bestämma om formerna för barnets umgänge med den andre föräldern. Avslutningsvis skall föräldrarna avgöra hur man gemensamt skall bidra till barnets försörjning och hur mycket den underhållsskyldige föräldern skall bidra med. Om föräldrarnas ekonomiska ansvar säger barnkonventionens tjugosjunde artikel följande: "Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling." Detta är utgångspunkten. Föräldrarna har ansvaret för att lösa frågor om vårdnad, umgänge och underhåll. Om föräldrarna däremot inte kan ta sitt ansvar för barnets bästa och komma överens, då kommer frågan i ett helt annat läge. De stora och svåra frågorna i en sådan situation är frågorna om vårdnad och umgänge. Dem skall vi emellertid inte diskutera här i dag, även om det ibland kan kännas svårt att undvika det. De frågorna får vi återkomma till när Justitiedepartementet har kommit med sin proposition. Jag har i samband med utskottets behandling av frågan uttalat att det naturligtvis är beklagligt att de båda frågorna inte kan behandlas i ett sammanhang, även om propositionerna skulle gå till olika utskott. Nu har moderater, folkpartister och kristdemokrater samlat sig till ett gemensamt yttrande där man säger samma sak - dock med en stor skillnad. Regeringens ursäkt att tidsbrist gjort detta omöjligt är enligt vår uppfattning inte hållbar, säger man. Den centrala frågan i det här sammanhanget är ju att vi med detta betänkande de facto skall genomföra en besparing. De viktiga frågorna om vårdnad och umgänge bör inte hastas på av denna anledning. Samtidigt känns det märkligt att konstatera att samma parti som vill avskaffa ett system med underhållsstöd - moderaterna - samtidigt, i samma yttrande, uttalar att staten borde gjort ett åtagande vad gäller umgängesresorna. Det får jag inte att gå ihop, men umgängesresorna skall jag be att få återkomma till. Fru talman! Statens ansvar med anledning av regeringens proposition gäller ett ekonomiskt åtagande. Det handlar om barnets ekonomiska trygghet vid föräldrarnas separation. När föräldrarna inte förmår lösa situationen eller då den underhållsskyldige föräldern inte fullgör sin skyldighet att betala för barnets underhåll, då träder samhället in och då garanteras barnets ekonomiska trygghet. Det sker genom att boföräldern ansöker om underhållsstöd. Så är det i det nuvarande systemet och så blir det också med det förslag vi skall besluta om i morgon. Bidragsförskottssystemet har utretts vid ett flertal tillfällen de senaste 15 åren, först av Ensamförälderkommittén 1983, sedan av Riksdagens revisorer i mitten av 1980-talet följt av Underhållsbidragskommittén 1987 och slutligen av Underhålls och bidragsförskottsutredningen 1995. Alla kom de med olika förslag för att komma till rätta med de brister som länge varit uppenbara i det nuvarande systemet. I det nuvarande systemet kan, som tidigare påpekats, föräldrarna vältra över en del av ansvaret för barnets ekonomiska försörjning på staten. Det sker genom att föräldrarna fastställer för låga underhållsbidrag med utgångspunkt från sina ekonomiska möjligheter. Hela 34 % av alla underhållsbidrag är i dag satta till 0 kr. Det genomsnittliga underhållsbidraget ligger så lågt som på knappt 500 kr. Det skall jämföras med dagens bidragsförskott på 1 173 kr, en nivå som blir densamma för underhållsstödet. I dag blir det staten som får träda in i många fall - oavsett vad den underhållsskyldige föräldern tjänar. Ett annat problem är att underhållsstöden inte omprövas tillräckligt ofta i dagens system. En underhållsskyldig förälder kan ha fått betydligt förbättrad ekonomi utan att det för den skull avspeglar sig i det underhåll som han eller hon är skyldig att betala. I dagens system har därtill barn rätt till bidragsförskott så snart de inte lever med båda sina föräldrar oavsett om barnet behöver bidraget eller ej. Ingen hänsyn tas nämligen till om barnet har egen förmögenhet eller egna inkomster. Dessa brister kommer nu i långa stycken att kunna rättas till. Med regeringens förslag till nytt underhållssystem får vi ett system där det för det första tydligt framhålls att det är föräldrarna som har ansvaret för barnets försörjning, där den underhållsskyldige för det andra bättre kan överblicka vilka ekonomiska förpliktelser han eller hon har, och där det för det tredje tas hänsyn till att det blir allt vanligare att barn bor växelvis hos föräldrarna. Detta till trots vill jag ändå understryka att när vi nu får ett nytt system bör det noga följas upp i alla sina delar. Det är också något som tydligt markeras i utskottets betänkande och som flera av talarna har pekat på. Låt mig här understryka behovet av en uppföljning när det gäller inte minst storleken på det avdrag som den bidragsskyldige föräldern får göra och vilka procentsatser som bör gälla. Utskottet har tydligt sagt att det är viktigt att det sker en uppföljning av reformen när det gäller föräldrarnas ekonomiska situation. Fru talman! Det är viktigt att barn har sin försörjning tryggad även när föräldrarna är skilda. Men det är minst lika viktigt att barnen får fortsätta att träffa båda sina föräldrar. Huvudregeln är numera att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnen. Det är ett uttryck för att vi på alla sätt vill underlätta nära och täta relationer mellan barn och föräldrar. I det sammanhanget har frågan om umgängesresor kommit upp. Det bästa är naturligtvis att föräldrarna kan komma överens och dela på dessa kostnader. Men om så inte sker kan vissa föräldrar av ekonomiska skäl tvingas avstå från att träffa sina barn i den utsträckning eller med den regelbundenhet som de önskar. I det nuvarande systemet tas viss hänsyn till kostnader för umgängesresor. När så inte längre kommer att ske vill socialförsäkringsutskottet, i likhet med både lagutskottet och socialutskottet, understryka behovet av att den frågan får en lösning. Regeringen säger också i propositionen att den kommer att ta upp frågan om resekostnader i samband med frågorna om umgänge i en proposition nästa år på grundval av Det finns skäl att efter dagens inlägg notera att utskottet egentligen är överens om i vilken riktning en utveckling av underhållsstödet bör gå. Ett klart undantag från det utgör emellertid Moderaterna, som hellre ser en avveckling. Fru talman! Nu har jag talat mycket om boföräldrar och underhållsskyldiga föräldrar. I grund och botten handlar det dock om barnets rätt till sina föräldrar och inte tvärtom. När jag nu yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer ber jag att få avsluta med en stunds eftertanke. Jag läser några rader av Khalil Gibran när han talar om barnen i boken Profeten. "Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv. De kommer genom er men inte från er. Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte."
Fru talman! Jag vill först uttrycka vår uppskattning över att ansvarigt statsråd är närvarande i kammaren när vi behandlar detta ärende som är oerhört betydelsefullt för många. Det som har påtalats från flera håll, nämligen att det är barnets bästa som vi skall ha för ögonen när vi fattar beslut i denna fråga, tycker jag är mycket viktigt att understryka. Det är precis som Margareta Israelsson sade, att vi alla i grund tycker att det har gått åt rätt håll när det gäller detta förslag, och de flesta av oss ställer oss bakom det. Men det finns många skönhetsfläckar, och det är väl det som vi från olika partier har påtalat i våra reservationer. Jag vill fråga utskottsmajoritetens företrädare eller ansvarigt statsråd varför det var så omöjligt att samordna dessa två lagstiftningar, dels den offentligrättsliga, som vi nu behandlar, och den civilrättsliga. Det skulle väl ha varit möjligt att påskynda behandlingen av den civilrättsliga delen, så att vi hade kunnat göra en samordnad bedömning. Eventuellt hade vi kunnat behålla samordningen mellan de två systemen utan att de negativa verkningar som vi ser i dag hade förelegat. Men varför var detta omöjligt? Det vill jag gärna ha ett svar på.
Fru talman! Jag tycker att utskottets vice ordförande nästan gav svar på sin egen fråga. Det är naturligtvis så att när vi nu skall göra denna besparing skall vi inte skynda på med de andra åtgärderna som egentligen, vilket jag sade i mitt anförande, är så mycket viktigare. Däremot är jag förvånad över att moderata företrädare nu väljer att glida över på frågan om samordningen i stället för att tydligare förklara varför de både vill utveckla och avveckla ett förslag. De reserverar sig för frågor som drar åt olika håll. Först säger Gullan Lindblad att Moderaterna ställer sig bakom dessa besparingar. Men å andra sidan säger hon att det är synd att grundavdraget inte är 48 000 kr i stället för 24 000 kr. Med mina matematiska kunskaper innebär detta ökade kostnader. Moderaterna säger i sin reservation att det inte är en uppgift för skattebetalarna att betala för barnets försörjning. Det skall föräldrarna göra. Men om de inte gör det skall skattebetalarna gå in med socialbidrag. Och egentligen vore det, enligt Moderaterna, bäst om ett sådant system helt avskaffades. Jag tycker att den frågan vore intressantare att få klarlagd. Även om regeringen hade lagt fram två propositioner nu så verkar det vara på det sättet att Moderata samlingspartiet hellre ser ett avskaffande än ett utvecklande av systemet.
Fru talman! Vi anser att det hade varit möjligt att samordna dessa två förslag. Men det är inte någon bristande logik i detta. Vi menar nämligen att om man verkligen hade gett ett större förbehållsbelopp - att den enskilde underhållsskyldige hade fått behålla mer pengar kvar i sin egen portmonnä att själv bestämma över - då hade man också löst den här frågan om både umgängesrätt och resor på ett helt annat sätt. Man hade haft större möjligheter att klara av detta. Som förslaget nu ser ut, där vi helt och hållet rycker upp det gemensamma ansvaret, anser vi faktiskt att det finns skäl att diskutera om man helt enkelt skall avskaffa systemet. Men det är inget självändamål att så sker. Men som förslaget ser ut är det dåligt utformat. Nu får regeringen en tidsfrist att fundera över om man inte helt enkelt skall ersätta det med ett vettigare system som gör att det är barnet man skall betala till och icke till staten. Vi ser nämligen en fara i att föräldrarna inte har något incitament att verkligen komma överens om ett underhållsstöd utan att det blir statens angelägenhet. Det är det som vi har velat påtala. Om man inte kan lösa detta på ett bättre sätt vid uppföljningen, då ifrågasätter vi om det inte är bättre att man helt enkelt avskaffar systemet.
Fru talman! Jag beklagar, men jag är inte mycket klokare nu. Jag föreslår att man från moderat håll tar sig samman till nästa motionstid och skriver en motion där man litet tydligare kan redogöra för om det är en utveckling och en förändring av systemet som man vill se eller om det är en avveckling. Vi kan ju inte föra ett resonemang som går ut på att den underhållsskyldige antingen skall ha ett högre avdrag eller också skall vi avskaffa systemet, och då får den förälder som har vårdnaden om barnet gå till det sociala. Jag tycker inte att detta rimmar. Det stämmer inte klart överens. Om vi skall ta ansvar för ekonomin kan man väl säga att detta är ett förslag som går i rätt riktning. Och det är väl känt också för Gullan Lindblad att det fanns långt gångna tankar om att det skulle finnas ett grundavdrag på 48 000 kr men att de ekonomiska förutsättningarna för detta inte visade sig hålla. Då är frågan vilket ansvar för dessa frågor som man tar från
Fru talman! Jag vill till Margareta Israelsson ställa en fråga om vårdnadshavarens ekonomi: Varför skall skattebetalarna betala utfyllnadsbidrag när det absolut inte behövs? I nuvarande statsfinansiella läge, med besparingar inom varje område i välfärdssystemen, anser vi kristdemokrater att det är stötande att statligt stöd skall betalas ut till vårdnadshavare i de högsta inkomstskikten. Hur motiverar ni detta?
Fru talman! Låt oss titta på den reservation som Kristdemokraterna tillsammans med Centerpartiet har fogat till betänkandet. Reservanterna skriver att hänsynstagandet till boförälderns ekonomi skall ske "så att marginaleffekter minimeras och så att administrationskostnaderna inte ökar". Vi har inte kunnat finna någon metod för att lösa detta på ett sådant sätt att vi också klarar kraven i er reservation. Det är väl ett ganska klart och tydligt svar. Det är helt klart att marginaleffekterna ökar med den här typen av inkomstprövning. Redan i dag är ju marginaleffekterna oerhört stora för ensamstående föräldrar. Ibland blir det t.o.m. problem när det gäller att realt få ut något av en förvärvsinkomst, och de minskar knappast när det gäller den här metoden. Dessutom har utredningarna visat att de administrativa kostnaderna ökar. Bidragsförskottsutredningen har pekat på att en besparing av en sådan här åtgärd skulle handla om ca 30 miljoner kronor. Samtidigt skulle de administrativa kostnaderna uppgå till
Fru talman! Det låter som om jag borde tolka Margareta Israelsson så att ni har försökt att hitta en modell för det här, men att ni inte lyckats tillgodose våra krav. Jag måste säga att jag tvivlar något på det. Om det är på det sättet måste ni ju vara öppna för att hitta en sådan modell. Vid den hearing som utskottet hade ställde jag den här typen av frågor till Riksförsäkringsverket. Jag fick ett intryck av att man trodde att det fanns möjlighet att hitta en modell som innebar att man kunde minimera marginaleffekter och risken för ökade administrationskostnader. Jag har en fråga också om det fördelningspolitiska målet. Det är ju det som jag i min reservation är bekymrad över. En utgångspunkt då arbetet med att förändra systemet drogs i gång var att man skulle uppnå bra fördelningspolitiska effekter. Det står väl ganska klart att så inte är fallet. Jag tycker att det verkar något oklart om Socialdemokraterna verkligen tror att man skall behöva förändra grundavdrag och procentsatser för att hitta en rimlig balanspunkt framöver. Det verkar nästan vara så att om vi inte kan klara en besparing utan att skinna de lägsta inkomsttagarna på det här sättet, får det vara så. Men då kommer vi inte heller att uppnå några besparingar. Vi kan ju inte driva in skulder som de här människorna kommer att få dra på sig.
Fru talman! Jag är litet osäker på vem det är som Kristdemokraternas representant egentligen målar på väggen. Om man gör en utredning skall man väl överväga olika alternativ och se till olika möjligheter att uppnå besparingar. I detta fall handlar det om ekonomin för barn som inte längre kommer att ha möjlighet att bo tillsammans med båda föräldrarna. Då måste man också väga olika alternativ för och emot. Så har också skett i frågan om hänsynstagandet till vårdnadshavarens ekonomi, vilket jag redogjort för. När det gäller de fördelningspolitiska effekterna - detta har klart uttalats av statsministern i denna kammare - måste man se över de olika förändringar som vi har gjort på det sociala området och inom socialförsäkringsområdet. När vi nu startar ett nytt system måste utvecklingen självklart följas. På Riksförsäkringsverket och Riksrevisionsverket pågår fortlöpande, som vi fick veta på nämnda hearing, ett arbete med studier av hur olika åtgärder slår och hur vi använder de gemensamma medlen.

Fru talman! "Bästa beslutsfattare! Jag är en av alla de företagare som kommer att drabbas ekonomiskt om arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen förlängs från Alla är överens om att de nya jobben ska komma i det privata näringslivet - något som också framgick i den s.k. Persson-planen. Varken jag eller andra företagare tror att det blir fler arbetstillfällen om skatten på företagande höjs. Det blir snarare färre. Det krävs många förändringar för att Sverige ska få ett bättre företagarklimat. Att stoppa det här lagförslaget är att förhindra ett steg i fel riktning. Som företagare hör jag rimligen till dem som bäst kan bedöma om ett förslag är bra eller dåligt för företagandet i landet. Därför är det viktigt att Du som politiker tar mina ord på allvar. Tänk på det när Du trycker på knappen nu när frågan skall avgöras slutgiltigt." Så står det i ett brev från en småföretagare, Stina Karlstad. Så skriver man också från Snowtech i Sunne, från Frisörhuset i Kristinehamn och från Biltjänst i Huddinge, för att nämna några av de uppemot 700 brev som har kommit till utskottet från oroliga företagare över hela landet. Vi har med förslaget om förlängd sjuklöneperiod fått ytterligare ett exempel på att regeringen talar väl om företagande och företagare, medan den i praktiken för en politik som direkt motverkar fler arbetstillfällen. Detta är den ena sidan av myntet. Den andra, lika trista, sidan handlar om de människor som förhoppningsvis borde kunna få en anställning. Vem vågar i fortsättningen anställa en person som inte är kärnfrisk - i all synnerhet som den försäkring som föreslås för företag mot kostnader för sjuklön har alldeles för dyra premier för att man skall kunna anlita den? Visserligen har försäkringens övre gräns för kostnader för sjuklön höjts under utskottsbehandlingen till 130 basbelopp. Men vad hjälper det om företaget i fråga inte har råd att betala kostnaden? Människor med ett lindrigt funktionshinder eller med tidigare sjukdomar göre sig icke besvär på arbetsmarknaden! Man kan knappast tala om en social försäkring i detta fall. Vi har tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna reserverat oss mot regeringens förslag om en förlängd sjuklöneperiod i det här avseendet. Men jag avvaktar faktiskt med att yrka bifall till denna reservation tills jag har hört utskottets företrädare eller ansvarigt statsråd. Det var nämligen en uppvaktning från såväl LO som Arbetsgivareföreningen hos regeringen i går. Vi vet att regeringen i andra hänseenden lyssnar till människor som är oroliga. Vi fick reda på det i radion i dag av arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Man uppskjuter helt enkelt förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring. Då vill jag höra: Finns det en öppning även i det här fallet så att vi kan återremittera ärendet till utskottet för ny bedömning? Jag vill ha ett svar på den frågan. Regeringen är som sagt då och då villig att ta tillbaka förslag som den lägger fram. Här seglar det ena förslaget efter det andra över kammaren som sedan tas tillbaka, vi fattar inga beslut utan det kommer nya signaler. Får vi något besked i den här frågan? Ligger det lagda kortet, eller har vi en förhoppning om att vi kan göra en ny bedömning? I reservation 6 framför vi tillsammans med Kristdemokraterna kravet på att den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, skall beräknas på de senaste två årens inkomster och inte som nu på en antagen framtida inkomst. Vi anser att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. I reservation 7 biträder vi moderater förslaget om att avskaffa den förhöjda ersättningen under den s.k. mamma och pappamånaden. Vi anser därutöver att den styrande bestämmelsen, att 30 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå inte får överlåtas till den andra föräldern, bör slopas. Det kan aldrig vara en statlig angelägenhet att styra föräldrarnas beteende på det sätt som mamma och pappamånaderna gör. I reservation 10 avstyrker vi tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna den höjning av egenavgiften till sjukförsäkringen som föreslås för 1997 och 1998. Eftersom sjukförsäkringen är mycket överfinansierad - det handlar om ca 20 miljarder kronor detta år - rör det sig om rena skattehöjningar. Dessa kommer bl.a. att försämra köpkraften för den enskilde och dessutom minska kommunernas skatteintäkter, samtidigt som vi fjärmar oss allt längre från det som regeringen i andra sammanhang säger vara målet: en ökad samstämmighet mellan avgifter och förmåner. När det gäller övriga socialavgifter framför vi - åter tillsammans med Kristdemokraterna - i reservation 12 att arbetsgivaravgifterna i så stor utsträckning som möjligt bör vara kopplade direkt till olika förmåner. Den allmänna löneavgiften är i praktiken en ren skatt som allmänt avses stärka de offentliga finanserna. Vi kan därför inte stödja en avgiftsväxling mellan sjukförsäkringsavgiften och den allmänna löneavgiften. Som en konsekvens av detta bör också förslagen att höja de särskilda löneskatterna och den särskilda premieskatten för grupplivförsäkringar avslås. I reservation 15 upprepar vi - tillsammans med Kristdemokraterna - att ytterligare en karensdag bör införas i sjukförsäkringen, med den inskränkningen att ingen skall få vidkännas fler än två karensdagar under en 14-dagarsperiod, inte heller mer än tio dagar på ett år. Samtidigt bör den särskilda försäkringen för kostnader för sjuklön anpassas till två karensdagar. Fru talman! Jag avvaktar tills vi hört utskottets talesman innan jag yrkar för en reservation inför den slutliga bedömningen. Vi står naturligtvis bakom andemeningen i samtliga de reservationer som vi lagt, delvis ensamma, i andra stycken tillsammans med

Fru talman! Regeringens proposition om försäkringsskydd m.m. är en uppföljning av flera beslut som aviserades i regeringens vårbudget. Folkpartiet har tidigare tagit ställning till dessa förslag, och därför blir våra ställningstaganden nu en upprepning. Den av regeringen föreslagna ändringen av arbetsgivarperioden utan kompensation till företagen är inget annat än en skattehöjning. Därför avvisar vi förslaget. Det är en fullständigt fel signal att ge företagarna. Det behövs inte mer av skattehöjningar, varken direkta eller indirekta, som riktar sig mot företagen utan snarare sänkta skatter. En förlängd arbetsgivarperiod kommer att bli ytterligare ett hinder för möjligheten att skapa fler arbeten. Detta gäller inte minst för de små företagen. Folkpartiet vill ha en sjukförsäkring som premierar förebyggande arbete och rehabilitering. Vi anser att det endast är den lön man har som skall ge rätt till sjukersättning, inte exempelvis traktamenten, reseersättningar m.m. Vi har tidigare påpekat vikten av förändringar i SGI och finner det därför rimligt att stödja regeringens förslag vad avser att semesterersättning skall beräknas till högst det belopp som skulle ha utgjort ersättning för utfört arbete under den tid semesterlönen kan anses motsvara. Fru talman! Regeringen föreslår också en sänkning av ersättningsnivån för den s.k. pappa och mammamånaden. Den kan vi inte acceptera. Vi anser att ersättningsnivåerna skall ligga kvar på den nuvarande nivån. I stället kan vi tänka oss att slopa de s.k. garantidagarna i föräldraförsäkringen. För oss är det viktigt att föräldraförsäkringen kan utnyttjas av både mammor och pappor. Den förra regeringen införde därför den s.k. pappamånaden. Motiven var flera. Den skulle stimulera pappornas uttag av föräldraförsäkringen, den skulle ge papporna ett stöd - mot arbetsgivare, arbetskamrater och en fördomsfull omgivning - att ta ut sin föräldraledighet. Samtidigt med pappamånaden reserverades också en månad för mamman. Genom denna modell underströks att föräldraledigheten är en angelägenhet för mammor och pappor. Kvinnor har som bekant i genomsnitt en lägre lön än män. För att stimulera männen att ta ut sin pappamånad skulle denna månad, och mammornas månad, ha en högre ersättningsnivå så att den ekonomiska förlusten inte skulle bli så stor att männen av rent ekonomiska skäl inte tog ut pappamånaden. Att sänka ersättningsnivåerna ser vi som ett bakslag i arbetet för att få fäder att stanna hemma hos sina barn och ett steg tillbaka i arbetet för en jämn fördelning av det praktiska ansvaret för barn och hem. Fru talman! Regeringen föreslår vidare en sänkning av sjukförsäkringsavgiften med 0,14 procentenheter den 1 januari 1997. Avgiftssänkningen är en halv kompensation för den förlängda sjuklöneperioden, som vi går emot. Därför avvisar vi även den föreslagna sänkningen av sjukförsäkringsavgiften. Vi tycker att det vore bäst om regeringen föreslog en höjning av egenavgiften till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i stället för en växling mellan arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift och en arbetsmarknadsavgift. Det är orimligt att egenavgiften i sjukförsäkringen används till att finansiera ändamål som inte ligger inom sjukförsäkringens ram. Det underminerar försäkringsmässigheten i systemet och är principiellt felaktigt. Det är även orimligt att föreslå en höjning av den allmänna löneavgiften. Det är i praktiken en ren skattehöjning. I stället borde arbetsmarknadsavgifterna höjas. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom samtliga de reservationer som Folkpartiet avgivit, men eftersom vi ännu inte fått något svar vill jag för att gardera mig yrka bifall till reservationerna 1 och 8.

Fru talman! I betänkandet Försäkringsskydd vid sjukdom föreslås att sjuklöneperioden förlängs från 14 till 28 dagar. Jag tänker redogöra för vår syn och vilka åtgärder vi skulle vilja föreslå. Att ge företaget ett ökat ekonomiskt ansvar vid den anställdes sjukdom kan vara en indikation på att se om sitt hus och göra nödvändiga satsningar för att förbättra arbetsmiljön och satsa mer på rehabilitering. Företagen får nu förutom kostnadsansvaret enligt detta förslag också en ökad administration. Man kommer då att delvis kompenseras i och med att sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare sänks med 0,14 Trots att företagen kompenseras på det här sättet kan den förlängda sjuklöneperioden vara betungande just i företag med få anställda. Rädslan för att hamna i svårigheter vid en anställds sjukdom kan t.o.m. ha en direkt inverkan på om man vill satsa på en nyanställning eller inte. Västerpartiet har därför i en skattepolitisk motion föreslagit att företag med färre än fem anställda skall undantas från ansvaret att ge ut sjuklön till de anställda. Vi anser visserligen att de möjligheter som företag har att försäkra sig mot kostnader för sjuklön i vissa fall kan motverka rädslan för nyanställningar och därmed också för befarade utestängningseffekter. Men i det läge som råder på arbetsmarknaden är det viktigt att direkta insatser görs för att denna typ av hinder skall undanröjas. Vänsterpartiet kommer därför, som jag tidigare sade, att föreslå detta just för de mindre företagen, där vi tror att de eventuellt negativa effekterna annars skulle bli som störst av denna förändring av sjuklöneperioden. Trots olika åtgärder riktade till företagen och ett eventuellt utökat högriskskydd kvarstår för min del en rädsla för att förändringen i sjuklöneperioden skall leda till utestängningseffekter på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att dessa effekter utvärderas och rapporteras till riksdagen. Det finns en reservation från Miljöpartiet där man tar upp detta. Jag tycker att den reservationen är värd att stödja. När det gäller sjukersättningen finns det i dag en s.k. minskningsregel. Vi har varit kritiska till den regeln, som bl.a. innebär att kompletterande sjuklön i ett avtal som överstiger en viss ersättningsnivå reducerar ersättningen från sjukpenningen. Fru talman! Vi skall i dag också fatta beslut om förändringar i beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten, som jag i fortsättningen benämner SGI. Meningen är att underlaget för SGI skall minskas, vilket i förlängningen innebär att ersättningsnivån i sjuk och föräldraförsäkringen sjunker. I budgetpropositionen skriver regeringen att minskningen av SGI till viss del skall finansiera den utlovade höjningen av nivån i sjuk och föräldraförsäkringen till 80 % - det är den höjning som skall ske den 1 januari 1998. En alltför stor urholkning av SGI leder till att de utlovade höjningarna i ersättningsnivåerna enbart blir fiktiva höjningar. För den enskilde handlar det inte om så mycket mer pengar i plånboken. Vänsterpartiet kan gå med på att skattepliktiga förmåner och kostnadsersättningar inte räknas med i SGI. Vi vill dock att semesterlönefaktorn tas med, dels för att vi anser att denna är att hänföra till lön, dels för att vi anser att det föreliggande förslaget annars innebär en alltför stor urgröpning i ersättningsnivåerna. Föräldraförsäkringen har varit viktig när det gäller att underlätta för kvinnor att kunna kombinera förvärvsarbete och barn, vilket också har varit väldigt bra för barnen. För att i ökad utsträckning få fäderna att stanna hemma med sina barn infördes en pappamånad och också en mammamånad. I regeringens budgetproposition skriver man att införandet av pappamånaden har inneburit att papporna i ökad utsträckning nu stannar hemma med sina barn. Att männen har utnyttjat föräldraledigheten måste ha varit en väldigt positiv upplevelse för fäderna men också för barnen. Det finns nu förslag om att man i besparingssyfte skall ta bort den höjda ersättningen. Vi tror att den höjda nivån har haft och kommer att ha betydelse när det gäller att få fler pappor att umgås med sina barn. Vi går därför emot detta förslag. Jag måste också säga något om egenavgifterna. Enligt vår mening är egenavgifterna ingenting annat än en skatt, och de bör behandlas som en sådan. Den egenavgiftskonstruktion som har införts och som nu kommer att utvidgas är på olika sätt fördelningspolitiskt felaktig. Kommunerna kommer att belastas hårt, men framför allt missgynnas låginkomsttagarna. Vänsterpartiet har vid flera tillfällen begärt en översyn. Regeringen har också vid något tillfälle sagt att det skall göras en sådan. Vi väntar fortfarande på översynen, och naturligtvis kvarstår våra krav. Fru talman! Västerpartiet kommer i samband med att budgeten behandlas senare i höst, och som vi har skrivit om i vårt budgetförslag, att lägga fram förslag som gynnar människor med lägre inkomster. Vi vill mildra konsekvenserna av vad vi tycker hittills har varit alldeles för stora besparingar och nedskärningar som drabbat just dessa inkomstgrupper och som nu drabbas ännu hårdare av en egenavgiftshöjning. Enligt våra förslag handlar det dels om att omfördela skatterna mellan låg och höginkomsttagare, dels om att nivåerna i sjuk och föräldraförsäkringen skall höjas till 80 % från den 1 januari 1997. Fru talman! Jag står bakom Vänsterpartiets reservationer, men i det här sammanhanget yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! Skyddet av alla människors grundtrygghet bör vara en obligatorisk statlig uppgift. Till finansieringen skall alla människor bidra solidariskt efter förmåga. Vi i Miljöpartiet tycker inte om de senaste årens trend, där man vill göra de allmänna socialförsäkringarna mer försäkringsmässiga. Först vill regeringen införa egenavgifter och därefter höja egenavgifterna i sjukförsäkringen. Vi anser att detta i själva verket är en täckmantel för att göra systemen mindre solidariska. Vi har i vårt budgetförslag ett stopp och så småningom en avveckling när det gäller egenavgifterna. Regeringen föreslår en höjning av egenavgifterna i sjukförsäkringen. Miljöpartiet anser principiellt att de allmänna obligatoriska socialförsäkringarna skall bekostas av arbetsgivaravgifter och/eller av miljörelaterade skatter som växlas mot arbetsgivaravgifter. Egenavgifter har flera nackdelar. En av dem är att höginkomsttagare bara behöver betala en mindre del av avgiften själva, eftersom egenavgifterna är avdragsgilla vid såväl statlig som kommunal taxering. Detta är helt klart oönskade fördelningspolitiska effekter. Avdragen vid den kommunala taxeringen gröper dessutom ur kommunernas skatteunderlag och tvingar dem till ytterligare nedskärningar. I mitt hemlän handlar det om hundratals miljoner och om 50-60 miljoner i min hemkommun - jag har inte de exakta siffrorna. Vi anser att detta leder till ökad arbetslöshet och nya kostnader för staten. Miljöpartiet vill därför att egenavgifterna successivt bör avvecklas. Ett första steg är att inte höja dem under detta år. Därför kan vi inte stödja förslagen i regeringens proposition vad gäller denna del. För att förstärka statskassan vill regeringen förlänga arbetsgivaransvaret för sjuklöneperioden upp till 28 dagar. Det förslaget accepterar vi med stor tveksamhet. Inte heller vi har pengar i vårt budgetförslag till det som vi skulle vilja satsa på. Det känner alla igen. 1995:149) vägt för och nackdelarna med en förlängd sjuklöneperiod mot varandra. I sitt betänkande ser kommittén risker i att kostnaderna för arbetsgivare i stor utsträckning skiljs ut och sprids i ett större intervall än vad som är fallet i dag. Högriskföretag och småföretag har inte möjlighet att sprida riskerna på samma sätt som andra företag. I den sektor där man arbetar med vård och omsorg återfinns ofta en hög sjukfrånvaro. En stor andel av de anställda där är kvinnor. Miljöpartiet ser en stor risk i att vi genom åtgärder av den typ som tidigare beskrivits på sikt leder till en segregerad arbetsmarknad - en arbetsmarknad där kvinnor i fertil ålder med ännu större svårighet än i dag kan få ett arbete, en arbetsmarknad där handikappade och människor med arbetsskador eller kroniska sjukdomar svårligen kan erhålla ett arbete eller byta till det arbete som de önskar. Det är inte det samhälle som vi önskar oss. Därför vill vi i Miljöpartiet att regeringen återkommer med en noggrann analys av vilka företag och/eller branscher som kommer att drabbas hårt av förslaget. Självfallet skall regeringen också återkomma med förslag till hur rörligheten på arbetsmarknaden även framöver skall vara möjlig för människor i de grupper som jag har beskrivit. Vi är alltså inte förespråkare till dessa åtgärder, men vi har accepterat dem. Vi är också väldigt noga med att åtgärderna skall följas upp. Vi har inte motsatt oss en sänkning av ersättningen i föräldraförsäkringen för de särskilda mamma och pappamånaderna, detta trots att vi anser att ett av de viktigaste stegen mot ökad jämställdhet är att fler pappor stannar hemma och tar aktiv del i barnens dagliga omvårdnad. Men vi tror inte att det har så stor betydelse att de ofta har en högre inkomst, utan vi menar att rätten att vara hemma så småningom skall göra att pappaledigheten ökar i omfattning. I stället vill vi föra fram vårt förslag om "brutet tak" i socialförsäkringarna, vilket ger ett ersättningsmässigt bättre utfall för låglönegrupper. Vi är för en kvotering i föräldraförsäkringen, men inte när det gäller mamma och pappamånaderna. Dessutom vill vi höja garantinivån i föräldraförsäkringen så att de 40 000 föräldrar som varje år endast får ersättning till den skamligt låga nivån 60 kr per dag ges en rejäl förbättring - 180 kr per dag. Denna höjning kan dels finansieras av pappa och mammamånaden, dels genom skatteväxling, dels genom att garantisumman för den tolfte till den femtonde föräldraledighetsmånaden tas bort. Det skall finnas en laglig rätt att vara hemma under den tiden, men ersättningen om 60 kr per dag tas alltså bort. Detta är också i sig en viktig socialpolitisk åtgärd ur barnens synvinkel. Det är inte bra för det sköra självförtroende som man som nybliven förälder har att tvingas in i ett ekonomiskt beroende av kommunens socialtjänst. Det går alltså att göra rejäla förbättringar inom föräldraförsäkringen innan vi kan ge högre ersättning för just en extra pappa eller mammamånad. Vi vill också öka den tid som föräldrarna har rätt att vara hemma med sina barn ända upp till 18 månader. Vi vet ju att vissa daghem inte kan ta emot barn som är under 18 månader. Därför bör föräldrarna få laglig rätt att stanna hemma.

Fru talman! Förslaget om förlängd sjuklöneperiod är ett dåligt förslag. Den 1 januari 1992 infördes 14 dagars sjuklöneperiod. Syftet var gott. Vi ville öka arbetsgivarnas ansvar för de anställdas arbetsmiljö, och det är ett gott syfte. Vid införandet gav vi därför företagarna full kompensation och en försäkring infördes för de mindre företagen för att de skulle klara detta ekonomiskt. Nu föreslår regeringen att arbetsgivarperioden skall utökas till fyra veckor, dvs. en fördubbling. Man påstår att arbetsgivarna tidigare blev överkompenserade. Vad säger då arbetsgivarna själva? Jo, de säger att de inte har blivit överkompenserade. Vidare säger regeringen att det som nu föreslås kostar si och så mycket, vilket skall kompenseras till hälften på grund av den tidigare kompensationen. Det är inte nog med arbetsgivarna säger att de inte har blivit överkompenserade tidigare, utan de säger att regeringens beräkning av den ökade kostnaden inte stämmer utan är för låg. Kostnaden för den förlängda sjuklöneperioden blir större än vad regeringen säger. Här står vi mitt emellan vad regeringen säger och vad arbetsgivarna säger. Vad skall vi tro när vi ställer oss frågan om vad som är sant? Då är naturligtvis sanningen den att vi inte kan vara säkra på var den exakta sanningen ligger någonstans. Vad skall man då göra? Här står jag och kan inget annat, men jag måste ta ställning. Jo, då kan man kika litet mer på vad regeringen säger. Man kan då konstatera att regeringen säger att de egna kalkylerna är osäkra. Det finns alltså inget tvärsäkert här. Ändå är förslagen alltid tvärsäkra - man kan ju inte utforma förslag på något annat sätt. Det innebär att vi kristdemokrater resonerar att vi inte har råd att ta chanser med företagandet. Om vi inte vet att förslag förbättrar företagarklimatet, måste vi säga nej till dem. De måste åtminstone vara neutrala. Det får inte finnas någon risk för att de försämrar företagarklimatet. Alltså yrkar jag avslag på förslaget. Principen måste vara att vi skall vara säkra på att full kompensation utgår vid förlängd sjuklöneperiod. En sak till, som också Gullan Lindblad tog upp: Det handlar inte bara om omsorg om företagarklimatet. Det handlar i högsta grad om omsorg om arbetstagarna och om dem som söker arbete. Vi kristdemokrater tror att förlängningen innebär att rekryteringsbenägenheten påverkas negativt. Vi tror att detta kommer att bli ett ytterligare hinder för att anställa och att det när det gäller småföretagarna kommer att innebära en minskad benägenhet att anställa människor som inte har perfekt hälsa. Vi kristdemokrater vill inte lägga tyngre bördor på svaga grupper. Men skulle inte försäkringen kunna göra att man känner sig säker? Skulle inte företagarna kunna ta på sig kostnaden? Det har visat sig att få företagare har tecknat sig för den försäkring som infördes. Man anser att premierna är alldeles för höga. Dessutom har det antal som fortfarande har försäkringen kraftigt minskat. Då inträffar det förvånande, att regeringen i propositionen säger att försäkringen fungerar tillfredsställande. Vi kan inte se att det finns någon täckning för detta påstående. Den fungerar inte tillfredsställande. Behovet är ju i stället en försäkring med lägre premie. Det skulle naturligtvis kunna uppnås genom en allmän försäkring som de mindre företagen var tvungna att teckna. Därigenom skulle man kunna ha riktigt låga premier. Men regeringen kanske inte heller är beredd att införa en sådan. Detta sammantaget gör att vi inte kan stödja förslaget om förlängd sjuklöneperiod. Vi yrkar avslag på utskottets hemställan och bifall till reservation 1. När det gäller fler av de förslag som vi kristdemokrater säger nej till finns det en del reservationer som moderaterna står bakom. I en del reservationer är moderater, folkpartister och kristdemokrater överens. Gullan Lindblad har på ett systematiskt sätt gått igenom reservationerna. Eftersom jag är kvinna behöver jag inte stå här i talarstolen och upprepa alltsammans, utan jag hoppar över det. Jag yrkar bifall till reservation nr 8, som vi är alldeles ensamma om. Jag skall tala om vad den innehåller, nämligen en ersättningsnivå i föräldraförsäkringen på 80 %. Vi har aldrig accepterat 75 %. Vi accepterar enhetlighet inom föräldraförsäkringen, men inte på nivån 75 %.

Fru talman!

Låt mig börja med förlängningen av sjuklöneperioden från 14 till 28 dagar. Det är snart fem år sedan arbetsgivarna fick ett lagstadgat ansvar för att betala ersättning till sina anställda under de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. Den utvärdering som Riksförsäkringsverket gjort visar att reformen har inneburit stora fördelar såväl för den enskilde och arbetsgivaren som för Försäkringskassan. Den anställdes kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom har förbättrats och administrationen av de korta sjukdomsfallen har förenklats. 165 000 fler sjukdomsfall kommer enligt propositionen att kunna lyftas bort från försäkringskassans administration. Men om man ser till det viktigaste motivet bakom reformen - att öka arbetsgivarens ansvar för de anställdas arbetsmiljö och hälsa - visar utvärderingen inte alls lika goda resultat. Arbetsgivarnas insatser inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i samband med rehabilitering har inte förstärkts och utvecklats som hade varit önskvärt. Därför finns det nu all anledning att förlänga sjuklöneperioden från 14 till 28 dagar. Det ökar ytterligare drivkrafterna hos arbetsgivaren att hålla nere utgifterna för sjuklönen. En förlängning gör också att arbetsgivarens kostnader blir mer rörliga och därmed också mer påverkbara. Det är viktigt att vi på alla fronter och med alla medel arbetar för att förebygga ohälsa och utslagning. Inte minst gäller det nu när klimatet på arbetsmarknaden hårdnar och kraven på dem som har ett jobb skruvas upp. Självklart måste arbetsgivarna vara med och ta sitt ansvar i det arbetet. Sverige har ca 4 miljoner arbetstagare i produktionen. Det här är viktigt inte minst för dem.

Låt mig säga något om detta. Under 1990-talets första hälft har en rad förändringar gjorts i sjukförsäkringen. Ersättningen har sänkts och en karensdag har införts. Därtill har läget på arbetsmarknaden dramatiskt förändrats. Vi har gått från praktiskt taget full sysselsättning till tvåsiffrig arbetslöshet. Detta har också fått effekter för sjukfrånvaron. Enligt ny statistik från Svenska arbetsgivareföreningen har sjukfrånvaron minskat i en omfattning som motsvarar 300 000 heltidsjobb! Detta gäller inom industrin och sedan uppräknat. Arbetsmarknadsdepartementet beräknar och redovisar 170 000. Detta har naturligtvis inneburit en enorm besparing för företagen. Många företag har också under de senaste åren kunnat visa upp imponerande produktivitetsförbättringar. 1992 har arbetsgivarnas utgifter för sjukfrånvaron minskat med 3 miljarder kronor. Det är därför rimligt att arbetsgivarna nu inte kompenseras fullt ut för förlängningen. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna avvisar också förlängningen med argumentet att enbart garanterat friska kommer att anställas om sjuklöneperioden blir längre. Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen. Det skulle verkligen slå hårt mot dem som tvingas vara borta från jobbet ofta. Det skulle alltså direkt och utan pardon drabba dem som inte är garanterat friska. Många människor lever i dag med mycket snäva ekonomiska marginaler. Att införa ytterligare en karensdag skulle med säkerhet innebära ytterligare ekonomiska problem för många, men även en högre grad av otrygghet. Det blir ingen friskare av. Med en förlängd sjuklöneperiod blir det viktigare för arbetsgivarna att se till att arbetsmiljön inte är ohälsosam och att de som blir sjuka rehabiliteras och kan komma tillbaka i arbete. Det skapar ökade chanser för dem som har problem med sin hälsa. Fler karensdagar skapar bara ökad stress och oro för att bli sjuk. Därför är det bra att vi nu, i samband med att sjuklöneperioden förlängs, får bättre information både om själva sjuklöneperioden och om det särskilda högriskskyddet. Det finns ett särskilt högriskskydd för människor som är sjuka ofta. Mitt intryck är att detta inte är särskilt känt vare sig bland de anställda eller bland arbetsgivarna. Utskottet har särskilt uppmärksammat denna fråga. Förlängningen av sjuklöneperioden syftar till att stimulera arbetsgivarna till att ta ett större ansvar för sina anställdas hälsa och därmed göra det möjligt för fler att få förbli friska och arbetsföra. Att så verkligen blir fallet måste noggrant utvärderas. Därför har både regeringen i sin proposition och utskottet i sitt betänkande understrukit att det skall ske en noggrann uppföljning av reformen. Uppföljningen skall självfallet också gälla effekterna på företagens vilja och möjligheter att anställa personal. Arbetsgivare vars samlade lönekostnader under ett kalenderår inte överstiger 90 gånger basbeloppet kan med nuvarande regler försäkra sig mot kostnader för sjuklön. Försäkringen är så utformad att avgifterna sammantaget skall täcka utgifterna för försäkringen. Den möjligheten har kommit till för att skydda mindre företag. Regeringen har föreslagit att den övre gränsen för lönesumman nu skall höjas till 100 gånger basbeloppet. För att ytterligare skydda små företag har utskottet föreslagit att gränsen höjs till 130 gånger basbeloppet. För mindre företag är det också viktigt att informationen om sjuklöneperioden och om de förändringar som nu görs blir tydlig och når ut. Fru talman! Hur stor sjukpenning en anställd får beror på hur stor den sjukpenninggrundande inkomsten är. I dag ingår semesterlönen i den inkomst som ligger till grund för sjukpenningen. Semesterlönen ger en högre ersättning under semestern än under den tid då vi arbetar. Det finns skäl för det. Men det innebär också att en arbetstagare blir överkompenserad under en sjukdomsperiod. För att uppnå besparingarna bör den s.k. semesterfaktorn avskaffas. Man bör inte få mer ersättning när man är sjuk än när man jobbar. Sedan lång tid tillbaka har den sjukpenninggrudande inkomsten inte bara beräknats på lön i form av pengar, utan även på naturaförmåner som t.ex. mat, bostad eller bil. I och med skattereformen 1990 blev en rad andra anställningsförmåner skattepliktiga och därmed också inkomstgrundande för sjukpenningen. Det gäller reseförmåner, fria tidningar, vissa traktamenten, räntefria eller nedsatta lån m.m. Regeringen har nu föreslagit att förmåner och kostnadsersättningar inte skall räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten. Den som blir sjuk mister ju inte sin tjänstebil, sin bostad eller sina fria tidningar under de dagar han eller hon är borta från jobbet. Några kostnader för luncher eller tjänsteresor har den sjuke inte heller. Därför bör inte den typen av förmåner och ersättningar ingå i beräkningen av hur stor sjuklönen skall vara. Det finns självfallet fler än ett sätt att räkna fram hur stor sjukpenningen bör vara. Moderaterna och Kristdemokraterna förespråkar en modell som innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på medelvärdet av vad man tjänat de senaste 24 månaderna. I den s.k. Sjuk och arbetsskadekommitténs uppdrag har det ingått att redovisa olika modeller för beräkning av inkomstunderlaget. Kommittén har konstaterat att ett system som bygger på historisk inkomst, t.ex. på vad man tjänat de senaste två åren, skapar en rad problem. Kommitténs förslag är inte färdigbehandlat. Det finns anledning att avvakta vad remissinstanserna har att säga innan ytterligare förändringar görs. Fru talman! I betänkandet finns också förslag om att de s.k. pappa och mammamånaderna i föräldraförsäkringen inte skall berättiga till en högre ersättning än övriga föräldralediga dagar. För att genomföra den nödvändiga saneringen av budgeten, måste besparingar göras på en rad områden. Därför blir ersättningen under nästa år 75 % rakt av i föräldraförsäkringen. 1998 kommer ersättningsnivån dock åter att höjas till 80 %. Nedsättningen är med andra ord temporär. Regeln om att 30 dagar inte kan överlåtas till den andra föräldern behålls dock. Den s.k. pappamånaden kom ju till för att stimulera fäderna att vara hemma fler dagar med sina små barn. Eftersom denna stimulans tillkom så sent som den 1 januari 1995 - och föräldraförsäkringen kan utnyttjas ända till dess barnet fyllt åtta år - är det ännu för tidigt att kunna säga om pappamånaden lett till att fler fäder utnyttjat försäkringen. Det är en väldigt viktig stimulans - för barnets bästa men även ur jämställdhetssynpunkt. Papporna bör få behålla denna fina möjlighet. Det är rimligt att anta att den haft viss effekt. Därför bör 30 dagar även fortsättningsvis vara avsedda för papporna. Fru talman! I betänkandet föreslås också en höjning av den allmänna egenavgiften och ett antal förändringar i socialavgifterna. Förändringarna görs av statsfinansiella skäl. Jag vill särskilt poängtera det. Det pågår ett omfattande reformarbete på socialförsäkringsområdet. Till en del är förändringarna motiverade av behovet att få ordning på ekonomin igen. Men reformarbetet syftar ändå främst till att göra våra socialförsäkringar mer ekonomiskt robusta och till att ge en bra trygghet för medborgarna också på längre sikt. Det är viktigt att slå vakt om den generella välfärden, och det gör det socialdemokratiska partiet. Det gäller arbetet med att få till stånd ett nytt pensionssystem, förslaget från Sjuk och arbetsskadekommittén om en ny allmän ohälsoförsäkring som skall ersätta den nuvarande sjukförsäkringen och förtidspensionen, det nya underhållsstödet som ersätter bidragsförskottet, m.m. Regeringen kommer enligt uppgift i vår att presentera nya förslag om sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, förtidspensionerna och a-kassan. När dessa förslag föreligger, liksom förslagen från Genomförandegruppen, som arbetar med att reformera ålderspensionssystemet, kommer vi att ha ett bra underlag också för mer övergripande beslut om finansieringen av våra stora socialförsäkringar. Vi får med säkerhet anledning att återkomma till den frågan. Fru talman!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 Tidigare talare har tagit upp den massmediala uppmärksamhet som Svenska Arbetsgivareföreningen och LO har fått genom att man - om dessa uppgifter nu är riktiga - har uppvaktat biträdande socialminister Maj-Inger Klingvall. Detta är alltså det första gemensamma SAF-LO-agerandet på många år. Det är väldigt viktigt att arbetsmarknadens parter, som också är fallet, är intresserade av vad som händer på socialförsäkringsområdet. Men till arbetsmarknadens parter vill jag också räkna Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statens Arbetsgivarverk och kooperativa arbetsgivare. På den privata sidan finns, förutom LO, TCO och SACO-organisationerna, och på den offentliga sidan finns en mängd olika fackliga organisationer. Dessa sammantaget utgör för mig arbetsmarknadens parter. Det är intressant och bra att LO och SAF har tagit det här initiativet, även om det nu är väldigt sent, men jag ser inte att det skulle förändra vårt ställningstagande. Som någon tidigare talare sade kan vi inte hålla på att skicka ärendet fram och tillbaka från och till vår riksdag. Vi måste ha fasta spelregler, och vi måste vid vissa tillfällen också uppträda bestämt. Hade jag haft ett papper i mitt hand på vilket arbetsmarknadens samtliga parter hade utfäst sig att ta ansvar för bl.a. 1,1 miljarder kronor och i fråga om de andra detaljer som också har effekt, då hade det varit en annan sak.

Fru talman! Det är tråkigt att Gullan Lindblad är beklämd. Det borde hon faktiskt inte vara. Under de två år som har gått sedan jag kom till riksdagen har riksdagen nämligen fattat många beslut vad gäller företagandet och företagandets villkor. Fru Lindblad åberopar i sin egen inledning bl.a. Perssonplanen. Regeringen har ju i regeringsdeklarationer på näringslivsområdet, på arbetsmarknadsområdet, på regionalpolitikens området och inte minst på de olika företagsområdena lyft fram företagandet och företagandets villkor. Detta avser vi att fortsätta med, och jag hoppas att vi kan få ett bra och rejält stöd för detta i vår kammare. Jag tar definitivt inte lätt på frågan om möjligheten för bl.a. arbetshandikappade att få anställning i företagen. Vi är i Sverige mycket kända just för att arbeta med arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta innebär att man från arbetsförmedlingarna och från försäkringskassan upprättar individuella åtgärdsplaner och dagligdags diskuterar med företagen i syfte att se till så att alla skall vara välkomna på arbetsmarknaden och till företagen.